Herr talman! Jag är mycket förvånad över Stockholms kammarrätts beslut, att man anser att det är en likvärdig barnomsorgsverksamhet när man passar sina egna barn i hemmet. Man måste skilja på de olika verksamhetsformerna. Dagbarnvårdarna gör en mycket fin insats, inte tu tal om det. Men dessa ställer upp, dels därför att de vill ta hand om sina egna barn, dels också därför att de vill ta hand om andras barn i hemmiljö. När det gäller förskollärare som tar med det egna barnet till det daghem där de själva arbetar, så menar jag att de flesta förskollärare anser att deras egna barn inte skall vara vid samma daghem. Där bedriver man en helt annan verksamhet än i familjedaghemmen och använder en helt annan pedagogik. Det är problem för en hel del förskollärare att ha sina egna barn där, eftersom de inte fungerar som mamma utan vill ha en helt annan pedagogik. Familjedaghemmen ställer upp med sina egna hem på ett helt annat sätt. För att barnen skall få en bra pedagogik bör de gå i deltidsförskola eller i en öppen förskola. Detta har vi klargjort i statsbidragsbestämmelserna. Vi har klargjort vad som menas med dagbarnvårdare. Det har aldrig funnits något statsbidrag till dagbarnvårdares egna barn, och det har inte varit tal om det förrän nu, när ni inte längre får igenom vårdnadsbidraget och när ni sett att folk inte ställer upp på det, utan vill ha en kommunal barnomsorg i stället och vill ha föräldraförsäkringen. Nu har ni kommit med att vi skall ge dem som är hemma och tar hand om sina egna barn betalt som dagbarnvårdare om de också tar hand om andras barn. Miljöpartiet är så generöst att man vill ge betalt till alla, vare sig de tar hand om andras barn eller bara sina egna. Så långt har inte ni gått, i alla fall inte ännu. Det skulle bli en utomordentlig kostnadskrävande reform, mycket dyrare än det vårdnadsbidrag ni tidigare talade om.
Herr talman! Jag är för min del inte alls förvånad över kammarrättens i Stockholm beslut. Det handlar ju om barnomsorg ordnad på precis samma sätt som all annan barnomsorg, dvs. man får stå i kö för att få in sitt barn, man får betala avgift för att man har fått in sitt barn i barnomsorgen, man anställs som dagbarnvårdare och har ersättning på samma sätt som alla andra dagbarnvårdare och får därmed också uppfylla samma skyldigheter som alla andra dagbarnvårdare. Om kommunerna väljer att placera barnen i den egna förälderns familjedaghem är mera fråga om hur kommunen vill fördela arbetet och hur kommunen själv vill organisera sin verksamhet. Det kan aldrig vara en statlig uppgift att ålägga kommunerna skyldighet att anställa vissa personer för vissa uppgifter. Det skulle vara horribelt om man skulle föreskriva det genom särskild lagstiftning. Vem ifrågasätter sjukvårdspersonalens rätt att få vårda sina egna anhöriga inom ramen för sjukvården? Det är lika orimligt att ifrågasätta anhörigas rätt att få vårda sina egna barn inom ramen för barnomsorgen. Jag är därför inte ett dugg förvånad. Herr talman! I dag håller barnomsorgen i de flesta kommuner på att integreras på så sätt att familjedaghemsverksamhet och daghemsverksamhet är former som går in i varandra. Man skiftar personal, och man använder sig av samma personal inom både familjedaghemsoch daghemsverksamheten. Snart kommer ändå ingen att kunna skilja vad som är det ena eller det andra i de nya former som nu kommer att ordnas i framtiden med områdesanknutna verksamheter där barnet ständigt får vistas i samma miljö som det bor i och där föräldrarna förhoppningsvis också kan arbeta inom samma område.
Herr talman! Det sista var mycket intressant att höra, nämligen att man skulle ha dagbarnvårdarna inne i verksamheten på ett sådant sätt att man inte kan skilja på vilken funktion den ena eller den andra har. Så är det emellertid inte alls. Man låter i stället dagbarnvårdare och familjedagbarnvårdare få en viss del av den pedagogiska verksamheten. Det förekommer visst samarbete mellan deltidsförskolor, daghem och familjedaghem. Det sker dock inte på ett sådant sätt att man inte skulle kunna skilja på de olika rollerna. Jag ser mycket positivt på denna samverkan som gör att man t.ex. kan lösa vissa problem i vikariesituationer. Det är dock en stor skillnad på daghemsverksamhet och familjedaghemsverksamhet. Det är mycket stor skillnad på grund av de olika pedagogiska idéer som råder inom dessa verksamhetsområden.
Herr talman! Jag känner till exempel där man har kommit betydligt längre än det som Anita Persson beskrev, och där man faktiskt använder sig av personalen som vikarier i varandras olika roller. Man använder familjedaghemspersonal eller dagbarnvårdare i daghemmen, och daghemspersonalen går in och tar över när dagbarnvårdarna blir sjuka eller behöver avlösning på ett annat sätt. Denna utveckling är på gång i många kommuner, även om man i vissa kommuner har kommit längre. Med den utvecklingen kommer vi snart att ha en verksamhet som är integrerad, men som bedrivs i olika typer av lokaler. Det kan ibland vara fråga om speciella daghemslokaler och ibland egna hen. som då används för barnomsorgsverksamhet. Skillnaden på lokaler kommer på litet sikt att bli den enda skillnaden mellan den ena barnomsorgsformen och den andra. Jag menar därför att man har en dogmatisk inställning till denna problematik ifrån socialdemokraternas sida.

Herr talman! Med anledning av att utskottsmajoriteten har avslagit förslagen i vår familjepolitiska motion — bl.a. när det gäller det som Roland Larsson tog upp här tidigare — vill jag fortsätta att belysa den frågan. Jag vill börja med att kommentera det som Anita Persson sade om dagbarnvårdarna. Jag blev mycket förvånad och faktiskt också litet uppbragt och arg, eftersom jag tyckte att hon andades en föraktfull inställning till en mycket viktig yrkeskår. Hon talar om dagbarnvårdare såsom varande de som är hemma och tar hand om sina egna barn och enbart av ekonomiska skäl också tar hand om andras barn. Så är dock inte fallet. Alla dagbarnvårdare har inte egna barn, utan de bedriver sin verksamhet som ett yrke. De ställer dessutom lokal till förfogande i stor utsträckning i och med att de tar hand om barnen i sina egna hem. Dessutom uppfattar jag att Anita Persson inte heller har följt med vad som händer på kommunal nivå när det gäller pedagogiken i dess arbetsformer. I dag använder man sig av en mycket bra arbetsform när man bland dagmammorna arbetar tillsammans i ett arbetslag. På så vis kan man dela upp barnen. Man kan låta de små barnen som behöver sova göra det hos en dagmamma. Någon annan dagmamma kan då ta med sig de litet större barnen och åka iväg och bada eller bedriva någon annan aktivitet där man inte klarar av att ha hela gruppen med sig samtidigt. Det här är någonting som man utvecklar. Det är förmodligen också något som man kommer att få utveckla enormt om man skulle uppnå den fulla utbyggnaden som socialdemokraterna så vackert har talat om, där man endast undantar dagmammornas barn i rätten att erhålla kommunal dagbarnvård. Det är mycket märkligt att man talar om en full utbyggnad av barnomsorgen. Man undantar tydligen när det gäller statsbidrag dem som är anställda inom kommunal barnomsorg som dagmammor. Deras barn får således inte rätten att delta i den fulla utbyggnaden, utan de skall undantas när det gäller statsbidrag. Jag tycker att det är mycket konstigt och att det visar på en märklig syn på barn. Anita Persson har även tagit upp frågan om kostnaden. Den skulle bli så enormt stor enligt miljöpartiets sätt att bedriva barnomsorg. Vår barnomsorg omfattar alla barn. Det har socialdemokraterna också sagt att deras barnomsorg gör. Den kostnadsmässiga skillnaden mellan att ha barn hos dagmamma eller i dagis behöver jag kanske inte bevisa. Jag tror dock inte att det kostar mera i vårt fall. Vpk förvånar mig också med sin inställning att man inte kan ställa upp och låta dagmammornas barn ingå i fråga om statsbidraget. Anledningen till att man tog upp detta var att man behövde dagmammor i glesbygd sade vpk. Hur skall dessa dagmammor, om de är heltidsanställda, hitta plats för sina barn? Är det rimligt att de skall köra barnen flera mil — på glesbygden kanske det inte är så tätt med dagmammor -— för att få plats? De kanske vill ha dem på dagis medan de själva arbetar som dagmammor. Jag vill uppmana socialdemokraterna och vpk att till dess att beslutet skall fattas i kammaren, verkligen diskutera det här med partigrupperna och fundera över om det inte är rimligt att den yrkeskår som det faktiskt är frågan om behandlas på samma sätt som vi i många år har behandlat andra yrkesgrupper. Jag uppmanar således socialdemokraterna och vpk att ta sig en funderare på det här och verkligen diskutera logiken i det sätt som vi nu har resonerat på. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till våra reservationer.
Herr talman! Jag har inte någon föraktfull inställning till dagbarnvårdare. De gör en mycket bra insats inom sitt område. Det var det första jag sade i mitt inlägg till Roland Larsson, sådana påhopp skall man inte ha i den här kammaren.

Herr talman! Bara genom att undanta en grupp barn från rätten att få omfattas av den kommunala barnomsorgen har man hanterat en yrkeskår annorlunda än vad man har gjort tidigare. Jag vidhåller mitt påstående att jag tyckte att Anita Persson var föraktfull gentemot dagbarnvårdarkåren.

Herr talman! Claes Roxbergh har frågat mig om jag är beredd att förbättra regeringsinformationen till miljöpartiet de gröna. Regeringen har givetvis en ambition att, när så är lämpligt, i förväg informera riksdagspartierna om viktigare regeringsbeslut och andra händelser av vikt. Några särskilda former för hur denna information skall lämnas finns inte, annat än när det gäller de frågor som ligger inom utrikesnämndens område. I utrikesnämnden är ju miljöpartiet inte representerat. Detta betyder att informationen lämnas på det sätt som vid varje tillfälle är mest lämpligt. Det ligger i sakens natur att det är regeringen som får bedöma när, hur och till vilka partier informationen skall lämnas.

Herr talman! Tack för svaret, även om jag kanske hade hoppats på ett bättre svar. Sista meningen i svaret tycker jag är anmärkningsvärd: ”Det ligger i sakens natur att det är regeringen som får bedöma när, hur och till vilka partier informationen skall lämnas.” Jag tolkar det som att olika partier skall ha olika information. Jag ställer mig då frågan om det inte är rimligt att alla partier får samma information och samma underlag för sitt politiska agerande. Vad är det i så fall som påverkar vilka partier som skall få reda på vad? Är det storleken på partiet? Skall det största partiet ha reda på mest? Det finns frågor där man bör sträva efter politisk konsensus. För att det skall vara möjligt måste dock alla inblandade parter få reda på den väsentliga informationen. Jag har en känsla av att de borgerliga partierna ibland särbehandlas, och miljöpartiet de gröna och vpk behandlas på ett speciellt sätt. Varför fick inte vi den information som gavs i utrikesnämnden i måndags? Sent omsider fick vi visserligen den offentliga delen av säpoutredningen. Det borde vara så att alla partier är representerade i den s.k. parlamentariska kommittén för säpofrågorna. I stället har man gjort utrikesnämnden till bas för informationen, och därmed ställer man två av riksdagens partier utanför. Ämnar regeringen återuppliva utrikesnämnden som det sekreta utskott den en gång var, när den skapades på 1700-talet?
Herr talman! Utrikesnämnden sammanträdde inte i måndags. Däremot träffades partiledarna för de partier som är representerade i säpokommittén för att diskutera det fortsatta arbetet, vilket jag tycker var högst rimligt. Samtidigt ansåg vi att det var viktigt att de två övriga partierna skulle få det dokument som överlämnades vid detta tillfälle, nämligen det öppna förslaget från Carl Lidboms utredning. Mina medarbetare fick omedelbart tag på vpk. Vi sökte också under ett antal timmar efter en representant från miljöpartiet. Det lyckades först relativt sent på dagen. Exakt samma skriftliga material som de borgerliga partierna fick del av överlämnades dock till vpk och miljöpartiet. Till sist, när det gäller kommittéer kan det inte vara rimligt att man låser fast att alla partier skall vara representerade i alla kommittéer. Det är i stället en av de lämplighetsfrågor som jag åberopar i mitt svar. Däremot vågar jag med min erfarenhet av riksdagsarbete och regeringsarbete påstå att det inte någon gång tidigare har lämnats information så ofta från regeringen till oppositionspartierna som nu.

Herr talman! Om samma information lämnades på partiledaröverläggningen i måndags dit de borgerliga partierna var kallade, varför kallades i så fall inte vi? Hade det varit ett utrikeshämndssammanträde hade det varit naturligt att vi inte var kallade. I detta fall borde vi emellertid ha varit där och fått information. För mig innebär en parlamentarisk kommitté att de parlamentariska partierna finns representerade. Jag är mycket väl medveten om att det finns kommittéer där man inte behöver ha med alla partier. Är det en parlamentarisk kommitté tycker jag också att alla partier bör ha insyn i arbetet.

Herr talman! Claes Roxbergh har frågat mig om det stämmer att energisparåtgärder i bostadshus leder till ett högre taxeringsvärde och om jag avser att vidta några åtgärder. Birger Schlaug har frågat mig om regeringen tänker ge direktiv till Inför 1990 års taxering av småhus har en översyn av värderingsreglerna gjorts, bl.a. avseende standarden. I den proposition som lades fram förra våren vidhölls principen att standarden även i fortsättningen skall bestämmas med hänsyn till småhusets byggnadsmaterial och utrustning. Emellertid ansågs det nödvändigt att omarbeta den s.k. frågelistan från bl.a. förenklingssynpunkt. Det överlämnades till riksskatteverket att närmare utforma frågelistan tillsammans med värderingsexpertis. Jag gjorde dock i sammanhanget vissa uttalanden om de riktlinjer som borde följas. Bl.a. förklarade jag mig dela de utgångspunkter som den parlamentariska kommitté som utrett frågan, funnit lämpliga för att bestämma standarden. Detta gällde bl.a. uppdelningen av frågorna avseende standarden på fem huvudområden, varav energihushållning utgjorde ett område. Vidare betonade jag betydelsen av att endast sådana omständigheter som är relevanta och som har en entydig värdeinverkan borde beaktas vid standardbedömningen. Riksdagen fann att det inte rådde några motsättningar rörande den grundläggande målsättningen att förenkla och förbättra frågelistan, de riktlinjer som drogs upp i propositionen eller de detaljer som har samband med denna fråga. Taxeringsvärdena åsätts med utgångspunkt i marknadsvärdet. Vid utformningen av frågelistan gäller det att hitta de faktorer eller egenskaper som på ett entydigt sätt påverkar småhusens marknadsvärde. Frågan om ett hus är vinterbonat eller inte är ett exempel på en sådan egenskap. Uppgiften är således enbart att konstatera faktiska förhållanden. Energipolitiska överväganden får göras i andra sammanhang. De frågor som Claes Roxbergh och Birger Schlaug framställt föranleder mig inte att vidta någon vidare åtgärd.

Herr talman! Vi borde bedriva energipolitik med alla tillgängliga medel, och då borde även fastighetstaxeringen vara ett av dessa. Energianvändningen i fastigheterna är av mycket stor betydelse. Det kommer att ha stor betydelse hur vi i framtiden bygger våra fastigheter, vilka värmesystem vi har och hur snåla vi kan göra dessa system. Det borde då vara en självklarhet att vi utnyttjade alla medel som står till buds för att få människor att vidta åtgärder. Ett värmesystem som kanske från början inte kostar mer pengar än ett traditionellt storförbrukningssystem kommer att leda till att driften av huset blir billigare. Värdet på huset kommer då att stiga på grund av att huset blir billigare i drift. Huset får då ett högre taxeringsvärde, och det blir därmed högre kostnader för den som bor där. I stället borde det vara tvärtom. De miljöförbättrande åtgärderna, de energibesparande och resursbesparande åtgärderna, borde inte finnas med som grund när det gäller uppräkningen av taxeringsvärdet.

Herr talman! I Birger Schlaugs ställe tackar jag finansministern för svaret. Det var utformat nästan exakt som jag hade väntat mig. Men saken är kanske inte så enkel som finansministern föreställer sig. Birgitta Dahl har förklarat att avvecklingen av kärnkraften är ”vår tids stora uppgift, den historiska utmaningen”. Ett av de viktigaste elementen för att möjliggöra denna avveckling är energihushållning. Många av de energihushållningsåtgärder som Birgitta Dahl år efter år har arbetet för och gärna ser utförda, tilläggsisolering, treglasfönster, braskaminer eller kakelugnar, har en mycket lång återbetalningstid. Det kan med dagens relativt låga energipriser röra sig om både 30 och 40 år. Dessa åtgärder höjer alltså i ringa mån husens marknadsvärde. Många av dessa energihushållningsåtgärder borde därför inte heller höja taxeringsvärdet. De poäng som nu skall läggas till husens värde, och som höjer taxeringsvärdet, blir då ett straff för att villaägaren i viss utsträckning av ideella skäl har gått regeringen till mötes i sin ansträngning att anta ”den historiska utmaningen”. Skulle inte regeringen, om den vill undvika beskyllningen för dubbla budskap, kunna se till att dessa poängtillägg för energisparåtgärder stryks vid höstens villataxering?

Herr talman! Eftersom interpellationsdebatten den 25 april är inställd på grund av arbetsplenum, kommer jag att besvara interpellation 169 av Gunnar Hökmark om löntagarfonderna och 192 av Anne Wibble om AP-fondernas aktieköp i ett sammanhang den 22 maj. Datum för svar på Lars Tobissons interpellation 167 om avvecklingen av omsättningsskatten på värdepapper och 172 om valutaregleringen, som skulle ha besvarats den 25 april, har ännu inte fastställts. Jag ber att få meddela kammaren detta vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Anna Horn af Rantzien har frågat mig hur reklambranschens missbruk av andras telefax skall kunna beivras. En telefaxapparat kan anslutas till vilket telefonabonnemang som helst. Något särskilt abonnemang krävs alltså inte, även om det av praktiska skäl är lämpligt att ha ett separat abonnemang för telefaxen. Televerket har därmed inte heller något inflytande över telefaxapparater eller vad de brukas till. Den som har en telefax kan dock själv välja om den skall vara påslagen och alltså öppen för alla inkommande meddelanden eller inte. Det är naturligtvis också möjligt för abonnenten att ha ett hemligt nummer. Dagens teleteknik erbjuder fantastiska möjligheter till kommunikation. De möjligheterna måste vi värna om, och det är angeläget att de inte missbrukas. Televerket följer hur teletjänsterna utnyttjas. För närvarande anser jag inte att det är motiverat med några ingrepp i möjligheten att förmedla meddelanden per telefax.

Herr talman! Hans Leghammar har frågat mig om jag anser att forskarna har fel i fråga om att naturen inte tål nivån på dagens utsläpp från biltrafiken och vilka fakta jag i så fall har för att inte minska bilismens skadliga påverkan på miljön. Bakgrunden till frågan är enligt frågeställaren att jag i en TT-intervju skulle ha sagt att det bara är i storstäderna som bilismen behöver hejdas. Som jag flera gånger tidigare har sagt både i och utanför riksdagen utgör biltrafikens effekter på miljön ett stort problem. Det är därför nödvändigt att göra trafiken mer miljövänlig. Regeringen har som målsättning att minska utsläppen från biltrafiken, och beslut om åtgärder i detta syfte har redan fattats. För närvarande arbetar flera utredningar med att ta fram analyser över miljöoch hälsovårdsläget liksom förslag till ytterligare åtgärder. Bilismens skadliga effekter är stora i storstäderna. Storstadstrafikkommittén kommer att lämna sitt förslag före årets slut. Jag räknar med att vi därmed får ett tillräckligt underlag för att bedöma vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa bilismen i storstäderna och underlätta för kollektivtrafiken. Om så behövs är regeringen beredd att vidta yttterligare åtgärder för att reducera utsläppen och lokalt begränsa bilanvändningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I jämförelse med den TT-intervju som jag har haft till grund för min fråga är dagens svar klart mer nyanserat. Men jag frågar mig om detta är en efterkonstruktion efter kritik för den TT-intervju som kablades ut den 20 mars. Där andades en bilismens stora optimism och att vi inte hade några större problem. Det står onekligen i TT-intervjun att bilismen bara behöver begränsas i storstadsområdena. Är intervjun feltolkad, eller är det en efterkonstruktion? I hela Europa har man i dag förstått vidden och problemet med bilismens skadeverkningar på miljön. I våra grannländer och nere på kontinenten satsar man mångmiljardbelopp för att komma ifrån den stora ökningen av bilismen och för att få över gods och persontrafik på järnväg. Det har i Sverige inte alls varit samma upprustning och omläggning med anledning av de senaste årens katastrofer. I dagens kommunikationspolitik satsas det dåligt på järnvägen. Regeringen anser inte att man beträffande västkusten kan hålla den utbyggnadsplan som har aviserats tidigare. Detta visar tydligt att TT-intervjun stämmer rätt väl med den kommunikationspolitik som förs. Är TT-intervjun felaktig, eller vad är det som egentligen är sämre med dagens svenska kommunikationspolitik?

Herr talman! Många gånger har jag erfarit vådan av att bygga debatter och omdömen på rubriker och lösryckta citat. Det förvånar mig att riksdagsledamöter inte inser vilket ofullständigt underlag man får på det sättet. Jag har här i kammaren vid upprepade tillfällen uttalat mig om problemen med bilismen när det gäller miljön och sagt att regeringen naturligtvis måste vidta åtgärder. Att regeringen redan har vidtagit åtgärder tycks vara bortglömt i debatten. Bl.a. har regeringen ställt krav på katalytisk avgasrening och krav på rening när det gäller lastbilar och bussar. Regeringen har aviserat ytterligare åtgärder i fråga om storstadstrafiken, och regeringen har aviserat att ytterligare krav kommer att ställas när det gäller utvecklingen av renare fordon, alltså krav på bilindustrin. Regeringen har även aviserat att biltullar skall införas där detta är möjligt. Vägverket har fått i uppdrag att analysera denna fråga och lämna förslag redan före den 1 juli. Det är därför förvånande att Hans Leghammar och andra bygger sina debattinlägg på lösryckta citat. Intervjuer ger sällan en fullständig bild. Jag är förvånad att mina tidigare inlägg i dessa debatter inte har förmått övertyga Hans Leghammar och vissa andra vad regeringen faktiskt står för. Och regeringens satsning på järnvägen är offensiv, och syftet är att godstransporter och andra transporter skall överföras från landsväg och flyg till järnväg.
Herr talman! Förnekar Georg Andersson att han har sagt det som står i TT-intervjun? Det som Georg Andersson säger i debatterna om att minska bilismens farliga skadeverkningar, att regeringen har aviserat olika saker och att regeringen gör satsningar på olika områden låter mycket vackert. Men tyvärr är det mycket litet konkret som kommer ut av detta. Jag tycker alltså att Sveriges kommunikationspolitik faktiskt förs på ett sådant sätt som framgår TT-intervjun. Den stämmer bättre med verkligheten än de vackra tal som vi ofta får höra i kammaren. Om kommunikationsministern vill dementera denna TT-intervju och verkligen lägga om kommunikationspolitiken så att den blir mer miljövänlig, skall jag ge honom all kraft och hjälp. Jag hoppas att vi gemensamt kan gå vidare i denna fråga.
Herr talman! Jag vill än en gång betona att TT-intervjun inte gav en fullständig bild av vad jag står för när det gäller trafikpolitiken. Men jag tycker med rätta att jag här i kammaren vid flera tillfällen mera utförligt har uttryckt vad regeringen och jag personligen står för. Därför borde Hans Leghammar ha haft underlag att bedöma denna fråga. Glöm inte, Hans Leghammar, att regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder och att Sverige är ledande i Europa när det gäller krav på bilismen i fråga om miljön. Jag ägnar mig inte åt vackert tal, utan jag försöker föra en ärlig och öppen diskussion om trafikpolitiken i alla avseenden. Då får man inte blunda för problemen, men man får inte heller bara ägna sig åt svartmålning utan försöka se utvägar för att kunna upprätthålla en bra transportpolitik i det här landet till gagn för människor och näringsliv.
Herr talman! Faktum kvarstår, herr kommunikationsminster, att bilismen ökar och att järnvägen har mycket svårt att konkurrera i det här landet. Alla forskare är överens om att bilismen måste minska, men regeringen låter ändå bilismen öka i omfattning. Vad är det då för politik som regeringen egentligen för? Jag tycker faktiskt att det som står i TT-intervjun stämmer ganska väl i fråga om bilismens stora Höga visa. Tyvärr tycker jag att det stämmer alltför väl.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förhindra att postverkets paketsortering flyttas från Ånge. Som Martin Olsson känner till pågår det inom postverket sedan ett år tillbaka en översyn av distributionsnätet för paketoch brevhantering. Översynen bedrivs i etapper, och olika alternativ övervägs. De sammanlagda effekterna på postverkets ekonomi, tjänsternas kvalitet och sysselsättningen kan bedömas först sedan utredningarna är klara och resultaten av ett antal delutredningar vägts samman. Enligt postverket, som självständigt beslutar i organisationsfrågor av den här typen, kan detta göras först efter sommaren 1989. Något ingripande från regeringens sida är således inte aktuellt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Frågan gäller om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra att postens paketsortering flyttas från Ånge. Den frågan rymmer många aspekter. Den gäller sysselsättningen i en avfolkningsdrabbad kommun, och den gäller huruvida posten skall flytta över transporter från järnväg till landsväg. Frågan har härigenom både miljöoch trafiksäkerhetsaspekter. Dessutom handlar denna fråga om huruvida statliga verksamheter i samverkan skall ta ett erforderligt regionalpolitiskt ansvar. Mot bakgrund av regeringens nyligen avgivna löften om att uppmärksam ma Västernorrlands problem — Västernorrland är ju ett län som har en kraftig befolkningsminskning — är det förvånande om regeringen inte vidtar några åtgärder för att försöka bevara denna viktiga verksamhet i Ånge. Om denna verksamhet flyttas från Ånge beräknas den minska sysselsättningen med 50, 60 eller 70 personer. Tyvärr visar svaret att regeringen inte avser att ingripa — det är åtminstone inte aktuellt nu. Jag vill fråga kommunikationsministern om inte regeringen, mot bakgrund av löftena till Västernorrland, som statsministern gav senast i ett tal i Sundsvall för någon vecka sedan, finner skäl och ansvar för att försöka påverka utvecklingen på ett sådant sätt att denna verksamhet, som är så betydelsefull för Ånge, får vara kvar. Anser regeringen att det är rimligt att statliga verk omlokaliserar sina verksamheter på ett sådant sätt att det går tvärtemot samhällets regionalpolitiska strävanden?

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativet till en internationell konferens där man eftersträvar en lösning för att förhindra oljekatastrofer till havs. Bakgrunden till frågan är den nyligen inträffade oljekatastrofen i Alaska. Hugo Hegeland befarar att fler sådana katastrofer skall inträffa på grund av att skrotfärdiga oljetankrar trafikerar världshaven. I Europa har sjöfartsmyndigheterna i 14 länder, däribland Sverige, ingått ett avtal om samarbete om hamnstatskontroll. Detta innebär att de länder som deltar i samarbetet på ett effektivt sätt kan utöva kontroll över att utländska fartyg efterföljer de internationella regler som gäller säkerheten och miljöskyddet i fråga om fartygstransporter. Frågor om säkerhet för tankfartyg och skyddet för havsmiljön behandlas fortlöpande och regelbundet i FN-organet IMO . Inom IMO finns det en särskild kommitté som behandlar miljöskyddsaspekterna. Skyddet för havsmiljön har jämte fartygssäkerheten getts högsta prioritet i IMO-arbetet, och Sverige deltar aktivt i detta arbete. Mot denna bakgrund avser jag inte att ta initiativ till någon särskild konferens om oljekatastrofer till havs.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag måste dra en slutsats av rakt motsatt karaktär. Mot den bakgrund som statsrådet här beskriver finns det verkligen anledning att ta initiativ till en konferens om hur man skall förhindra oljekatastrofer i framtiden, eftersom största delen av världens tankflotta är skrotningsfärdig. Här säger visserligen statsrådet att det finns ett samarbete om hamnstats kontroll. Det innebär att de länder som deltar i samarbetet effektivt kan utöva kontroll. Visst, men de gör inte det. Sedan fortsätter statsrådet med att säga att frågor om säkerhet för tankfartyg och skyddet för havsmiljöer behandlas fortlöpande och regelbundet i FN-organet IMO. Det finns t.o.m. en särskild kommitté som behandlar miljöskyddsaspekterna. Det påstås att fartygssäkerheten ges högsta prioritet i detta arbete och att Sverige deltar aktivt i arbetet. Men hur i all världen, herr statsråd, kan hundratals skrotfärdiga tankfartyg segla på världshaven? Snart inträffar nästa katastrof. Det görs ingenting aktivt. Det finns verkligen all anledning att ta initiativ och i varje fall att ta närmare reda på vad dessa kommittéer gör. Vad görs inom FN-organet? Sitter man bara och sammanträder? Man hindrar inga oljekatastrofer genom kommittéarbete och sammanträden i FN!
Herr talman! Hugo Hegeland noterade vad jag svarade, att det pågår ett fortlöpande arbete i en internationell kommitté. Det förvånar mig att Hugo Hegeland i nästa andetag frågar: Varför gör man ingenting? Hugo Hegeland begär en särskild konferens. Om det nu fortlöpande pågår ett internationellt samarbete, är väl de intentioner som Hugo Hegeland efterlyser därmed uppfyllda. Jag utgår från att de som företräder Sverige i denna kommitté driver denna fråga. Jag vet inte vilket underlag Hugo Hegeland har för sitt påstående om att världshaven är fyllda av skrotfärdiga tankfartyg. Om det finns fog för ett sådant påstående, utgår jag självfallet ifrån att det med kraft uppmärksammas i det internationella arbete som fortlöpande pågår. Däremot menar jag att någon särskild konferens mot denna bakgrund knappast är motiverad.
Herr talman! Det finns utförlig statistik över de tankfartyg som trafikerar världshaven. Flertalet av dessa byggdes under 70-talet under den stora boomen. Tolv år anses vara maximitiden för ett tankfartyg innan det är skrotfärdigt. Ett hundratal tankfartyg är faktiskt äldre än tolv år. Så här skrev Svenska Dagbladet den 30 mars: ”Världens flotta av tankfartyg är föråldrad och i många fall är det rena tidsinställda miljöbomber som plöjer världshaven med kurs mot katastrof.” Även Göteborgstidningar uppmärksammade denna allvarliga situation. Statsrådet talar om fortlöpande internationellt arbete, men det enda som fortlöper är dessa fartyg på världshaven som snart kommer att föranleda en ny katastrof. Man borde naturligtvis göra någonting aktivt också åt de bekvämlighetsflaggade fartygen, som också innebär stora risker.

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig om jag är beredd att föreslå ändringar i lagen, så att brottsoffer hålls skadeslösa i sådana fall då en skada har orsakats genom brott av någon som har avvikit från psykiatrisk vård. I brottsskadelagen finns regler om ersättning av statsmedel för skada till följd av brott. Sådan brottsskadeersättning utges för personskada oavsett vem som har begått brottet. Vid sakskada och ren förmögenhetsskada lämnas brottsskadeersättning däremot — utom i vissa undantagsfall — bara om brottet har begåtts av vissa kategorier av rymlingar, framför allt personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt eller är häktade. I förarbetena till brottsskadelagen diskuterades vilka kategorier av rymlingar som borde omfattas av den särskilda ersättningsmöjligheten vid egendomsskada. En av de kategorier som då behandlades var personer som är intagna för psykiatrisk vård. Det konstaterades att de flesta kommuner hade tecknat en särskild försäkring som gav ersättning för skador som sådana intagna vållat genom brott. Även de kommuner som inte hade tecknat sådan försäkring gav i regel ut ersättning på liknande grunder. Regeringen och riksdagen fann det inte påkallat att staten tog på sig ett vidsträckt ansvar för egendomsskador som hade vållats av intagna vid anstalt eller vårdinrättning för vilken landstingskommun eller primärkommun var huvudman. Inte heller borde staten genom lag ålägga huvudmännen ett sådant ansvar. Jag har ingen annan uppfattning. Landstingsförbundet har också rekommenderat landstinget att ersätta bl.a. sakskada som tillfogats någon annan av en vårdtagare som är intagen för psykiatrisk vård. Att ersättning inte utgår enligt brottsskadelagen i det fall som Ingrid Hemmingsson syftar på betyder alltså inte att den skadelidande behöver bli utan ersättning. Någon lagändring behövs därför inte enligt min mening.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det fall som jag syftar till handlar om ett synnerligt rått överfall i en ort i Jämtland. Gärningsmannen dömdes till sluten psykiatrisk vård och vistades på psykiatriskt sjukhus, varifrån han rymde ett flertal gånger och gjorde sig skyldig till flera grova våldsbrott. Han befinner sig i dag vid Frösöklinikerna, och hotet om hämnd från hans sida kvarstår. Detta är bakgrunden. Under sådana omständigheter känner sig både brottsoffren och de hotade helt utlämnade, och även polisen känner sig hjälplös. Det måste naturligtvis kännas orättvist för de drabbade att inte lagstiftningen om ersättning skall gälla, då gärningsmannen är dömd till sluten psykiatrisk vård och därför befinner sig på s.k. fel ställe. För de människor som drabbas är skadan och kränkningen av deras integritet lika stor var den dömde än befinner sig, om det är på en kriminalvårdsanstalt eller ett psykiatriskt sjukhus. Därför vidhåller jag fortfarande att reglerna för ersättningen till brottsoffren måste ses över. Det kan inte vara rimligt att den enskilde skall behöva bli lidande eller bli drabbad på grund av bestämmelserna om vem som är huvudman. Det är helt riktigt som Laila Freivalds sade att landstinget kan ge ersättning. Men det är inte självklart, för det finns ingen lag utan endast rekommendationer från Landstingsförbundet. Den försäkring som kan tecknas genom landstinget gäller också med en självrisk på omkring 1 000 kr. — det är litet olika i olika landsting. Den 23 mars informerade justitieministern om översyn av reglerna i skadeståndslagen. Jag förväntade mig att jag skulle finna någonting om detta, men översynen gällde tydligen endast skadestånd på grund av försummelser som begåtts av myndigheter. Jag tycker att det är viktigt att man ser det här från de drabbades sida, som känner sig orättvist behandlade. Att någon blir dömd till psykiatrisk vård förekommer i större utsträckning än tidigare. Möjligheter till rymning för sådana personer är mycket större. Därför anser jag fortfarande att man bör se på reglerna. Huvudmannaskap borde inte vara det avgörande.
Herr talman! Jag delar helt Ingrid Hemmingssons uppfattning att brottsoffer som drabbas av skada i samband med brott begångna av personer som är på rymmen från olika institutioner skall ha rätt till ersättning. Som jag redogjorde för i mitt svar har vi ett system som innebär att alla kategorier brottsoffer har möjlighet att få ersättning. Mot den bakgrunden har jag ingen annan uppfattning än den som riksdagen hade i denna fråga för ett par år sedan när lagstiftningsfrågan behandlades.
Herr talman! Visst är det riktigt att alla har möjlighet att få ersättning. När det gäller personskador är den möjligheten likvärdig. Men när det gäller egendomsskador, som kan kännas lika kränkande och vara lika besvärliga, är det betydligt svårare att få ersättning. Man måste gå till landsting för att begära ersättning, och där har man endast rekommendationer. Det finns ingen lag, ingen ovillkorlig rätt till ersättning. Det blir bekymmersamt för de människor som drabbas av både skada och integritetskränkning och sedan får en massa besvär för att eventuellt få ut en ersättning.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att ogifta föräldrar mer regelmässigt erhåller gemensam vårdnad om sina barn. Ett viktigt inslag i den utveckling som har skett på föräldrarättens område mot en betoning av barnets intresse har varit institutet gemensam vårdnad. Syftet med reglerna om gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Ett gemensamt ansvar kan många gånger bidra till det. Det finns enligt min mening anledning att eftersträva en ökad användning av institutet gemensam vårdnad. Inom justitiedepartementet undersöker vi för närvarande vilka möjligheter som kan finnas att uppnå detta. Även om lagstiftningens roll som pådrivare inte skall överskattas, kan det vara en viktig markering av båda föräldrarnas ansvar för sina barn, oavsett om de lever tillsammans eller inte. Resultatet av vårt arbete kommer att presenteras i en departementspromemoria som vi hoppas kunna lägga fram senare under våren. Det är ännu för tidigt att gå in på konkreta förslag. Men vi överväger bl.a. om man genom praktiska förenklingar kan göra den gemensamma vårdnaden mer lättillgänglig för ogifta föräldrar. I mycket är det naturligtvis också ett informationsproblem.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Hennes ansats är ju densamma som min, dvs. att det är viktigt att samhället, bl.a. genom lagstiftningen, uppmuntrar föräldrar som separerar att gemensamt ta ansvar för sina barn, oavsett om föräldrarna varit gifta eller ogifta. Av detta följer att jag tycker att det är bra att regeringen överväger frågan hur gemensam vårdnad kan bli mer lättillgänglig också för ogifta föräldrar. De har i dag möjlighet att göra en anmälan om gemensam vårdnad, men vi vet att många ändå inte gör det. Man tycker helt enkelt inte att det har någon betydelse, då samlevnaden känns bra. Men sedan kommer kanske svårigheterna, och separationen blir verklighet. Då får vårdnaden betydelse, och den kan tyvärr bli en del av oenigheten mellan föräldrarna. Umgänget mellan barnen och den av föräldrarna som inte har vårdnaden kan försvåras då vårdnaden inte är ordnad så att båda föräldrarna är nöjda — och barnet kommer i kläm. Inför framtiden vore därför det bästa om även ogifta så regelmässigt som möjligt kunde få gemensam vårdnad — och sett främst ur barnets synvinkel skulle det vara det absolut bästa. Man kan också förmoda att fastställande av underhållsbidrag skulle underlättas om gemensam vårdnad vore regel även för ogifta. Detta skulle kunna ordnas t.ex. i samband med att faderskapet fastställs. Jag tror också att många ogifta föräldrar som i dag inte anmält önskemål om gemensam vårdnad skulle göra det, om de blev informerade om fördelarna. Min fråga till justitieministern blir därför om hon nu överväger att gå ut och informera de ogifta föräldrarna om deras möjlighet till gemensam vårdnad.
Herr talman! Vad gäller frågan om justitiedepartementet nu är berett att gå ut med information om vilka möjligheter det finns för föräldrar att ha gemensam vårdnad, vill jag svara att det kan vara lämpligt att gå ut med sådan information i samband med att departementet tar fram departementspromemorian med eventuellt förslag till ändrade regler.
Herr talman! Jag får tacka justitieministern för det positiva beskedet. Jag tror alltså, som jag sade tidigare, att många ogifta föräldrar skulle överväga att anmäla önskemål om gemensam vårdnad, om de blev informerade om att det kunde vara en fördel, främst för barnet i samband med en separation, att ha detta ordnat.

Herr talman! Nils T Svensson har frågat mig hur jag ser på det fortsatta bilaterala utvecklingssamarbetet med Etiopien mot bakgrund av de oroande rapporter om såväl kriget som läget för de mänskliga rättigheterna som nått oss på senare tid. Sverige har sedan lång tid bilateralt utvecklingssamarbete med Etiopien. Vi tog denna vecka emot besök av en etiopisk delegation, ledd av landets utrikesminister. Besöket gav oss tillfälle att ta upp frågor om kriget, mänskliga rättigheter och biståndet. Det förödande och tragiska kriget i norra Etiopien fortsätter, och någon militär lösning synes knappast möjlig inom en nära framtid. Kriget måste upphöra och parterna söka en fredlig politisk lösning. Jag framförde detta till den etiopiske utrikesministern och riktade en enträgen uppmaning till den etiopiska regeringen att göra allt för att söka en förhandlingslösning på konflikten. Samma uppmaning har vi även riktat till eritreanska och andra rörelser som strider mot den etiopiska militären. Vad gäller mänskliga rättigheter har vi tagit emot oroande rapporter om utvecklingen i Etiopien. Jag framförde regeringens oro över senare tids information, bl.a. om långvariga frihetsberövanden utan rannsakan och dom. Dessutom beklagade jag att några nyheter om frigivningar av politiska fångar inte längre når oss. Vad beträffar biståndet måste vi konstatera att det blir allt svårare att bedriva ett långsiktigt utvecklingssamarbete i Etiopien. Ett skäl är att kriget i norr tar stora resurser i anspråk, såväl mänskliga som materiella. En annan omständighet är att våra uppfattningar skiljer sig åt om mål och medel, liksom om inriktningen av samarbetet. Detta gäller särskilt jordbrukspolitiken med dess inslag av kollektivisering av jordbruken. Mot denna bakgrund planerar jag nu en översyn av samarbetsprogrammen beträffande Etiopien i avsikt att en större del av samarbetet skall inriktas mot katastrofförebyggande bistånd och humanitära insatser. Det s.k. Weloprojektet är nu föremål för avtalsförhandling. Detta innebär att de delar av projektet som inte är inriktade på katastrofförebyggande insatser kommer att skäras bort. Dessa slutsatser framförde jag också till den gästande utrikesministern och hans delegation. Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Det är därför med beklagande hyresgäster att betala kostnaderna för installation av kabel-TV jag konstaterar att de praktiska förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt utvecklingssamarbete har försämrats så att vi måste vidta förändringar i vårt samarbetsprogram.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret på min fråga. Den beskrivning som biståndsministern gör av läget i Etiopien ger verkligen anledning till att vara mycket kritisk mot den etiopiska regeringens politik. Kriget fortsätter, och man tar inga initiativ till att inleda några fredsskapande samtal. Man fortsätter kollektiviseringsprocessen, folkomflyttningarna och bybildningarna, och det sker alldeles uppenbart med stort tvång för människorna. Rapporterna om läget för de mänskliga rättigheterna är, som biståndsministern sade, mycket oroande. Det senaste vi har hört är ju att man sänder ut minderåriga i kriget. Det är en mycket tragisk utveckling vi ser i ett land som Sverige sedan mycket lång tid har haft utvecklingssamarbete med. Nu ger biståndsministern besked om en annan inriktning av vårt bistånd till Etiopien, och det är tillfredsställande mot bakgrund av den situation som råder i landet. Det betyder, som jag nu tolkar svaret, att biståndet framöver inte binds vid så långsiktiga åtaganden. Det leder i sin tur till att det blir en ökad handlingsfrihet, och det kan ju vara bra om utvecklingen i landet skulle kräva ytterligare förändringar av våra biståndsinsatser. Biståndsministern gör nu klart att det blir en ökning av de humanitära insatserna i Etiopien — en översyn av samarbetsprogrammen och en ökning av katastrofbiståndet. Jag tycker att det är viktiga och bra besked vi får, besked som visar att våra insatser blir mer förenliga med de mål vi ställt upp för vårt utvecklingssamarbete.

Herr talman! Carl Frick, Margareta Persson och Jan Strömdahl har ställt frågor till kommunikationsministern, utbildningsministern och justitieministern om skyldigheten för hyresgäster att betala kostnaderna för installation av kabel-TV. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Bakgrunden till frågorna är två domar som nyligen har meddelats av högsta domstolen och Svea hovrätt. I det mål som prövades av högsta domstolen hade en hyresgäst under en längre tid låtit bli att betala en hyreshöjning om 30 kr. i månaden. Höjningen hade fastställts i en förhandlingsöverenskommelse mellan hyresgästorganisationen och fastighetsägaren. Högsta domstolen fann att hyresgästen genom att inte betala hela hyran hade förverkat sin hyresrätt och att han var skyldig att flytta. Svea hovrätt fann i sin dom att en installation av kabel-TV mot en hyresgästs vilja inte innebär ett sådant men i nyttjanderätten att hyresgästen har rätt till avdrag på hyran eller ersättning. En installation av kabel-TV bedöms på samma sätt som installation av andra gemensamma anordningar i en fastighet, t.ex. en vanlig centralantenn för radio och TV. Detta innebär bl.a. att hyresgästerna genom sina organisationer har möjlighet att påverka beslutet om en fastighet skall anslutas till kabel-TV eller inte. Jag tycker att detta är en viktig del av boendeinflytandet. Jag tycker också att det är viktigt att en hyresgäst som inte vill ta del av kabel-TV:ns hela programutbud skall ha möjlighet att slippa ta emot de sändningar som han eller hon inte vill ha. Tekniken ger i dag sådana möjligheter. Att hyresgästen bör ges valfrihet kommer också till uttryck i de rekommendationer för installation och utnyttjande av kabel-TV som SABO och Sveriges fastighetsägareförbund har kommit överens med Hyresgästernas riksförbund om. En enskild hyresgäst kan alltid få en eventuell hyreshöjning på grund av kabel-TV prövad av hyresnämnden. Prövningen sker då enligt de vanliga bruksvärdesreglerna. I en bostadsrättsförening är det medlemmarna själva som på föreningsstämma fattar beslut om anslutning till kabel-TV. En medlem kan få stämmobeslutet prövat av domstol. En hyresgäst måste betala hyra även för sådana gemensamma anordningar som han eller hon inte anser sig vilja eller kunna utnyttja, t.ex. tvättstuga, hobbyrum eller lekplatser. Betalas inte hyran, riskerar hyresgästen att förlora sin nyttjanderätt. På samma sätt måste naturligtvis en hyresgäst betala en i behörig ordning fastställd hyreshöjning på grund av installation av kabel-TV, även om hyresgästen inte själv vill utnyttja denna. Detsamma gäller bostadsrättshavare.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Det är ett mycket formalistiskt svar. Hovrätten har nu gått vidare och sagt att den aktuella avgiften kommer att vara beroende av lägenhetens storlek. Valfriheten för samhället blir något av en chimär när människor tvingas betala för något som de inte har beställt eller inte vill ha. Många människor vill ju inte ha kabel-TV. Människor vill faktiskt skydda de unga från det skadliga inflytande som programmen i de aktuella kanalerna kan ha. Det är en mycket viktig synpunkt, som alltså måste väga mycket tungt. Trots allt handlar det ju om ett tvång. I andra sammanhang vill man avveckla kollektivanslutningen. Men i det här fallet vill man kollektivansluta människor till det massmediala samhället. Man gör det på strikt formell grund. Man säger nämligen att frågorna kan prövas i hyresnämnden — en tung, byråkratisk apparat, som de människor får underkasta sig som blir påtvingade något som de inte vill ha. hyresgäster att betala kostnaderna för installation av kabel-TV Saker och ting skall ske i behörig ordning. Det och det är fastställt osv. Allt detta tyder på att man har en mycket strikt formalistisk syn på något som egentligen har med vår andliga frihet att göra. Även om det hela är formellt korrekt, är det här en form av rättsövergrepp mot de människor som inte vill ha kabel-TV och som vill skydda sig själva och sina barn mot en påverkan som inte är önskvärd. Mot den bakgrunden tycker jag faktiskt att samhället inte skall ställa upp för dem som tvingar på människor något som människorna inte vill ha. Det måste vara en mänsklig rättighet att få säga nej i sådana här fall. Dessutom skall människor inte behöva vara tvungna att betala för något som de faktiskt inte har beställt eller som de inte vill ha. Det är dags för ett omtänkande på denna punkt. Jag tycker att regeringen borde se till att lagstiftningen ändras så, att vi åter får valfrihet i samhället också på detta område.

Herr talman! Det har redan framgått att Margareta Persson är förhindrad att närvara i dagens debatt. Vi har därför kommit överens om att jag skall tala i hennes ställe. Först och främst tackar jag statsrådet för svaret. Inledningsvis konstaterar jag att denna fråga är viktigare än man tror. Frågan är ett slags ödesfråga, som jag ser saken. Visst kan man acceptera avgifter om man utnyttjar de möjligheter som den installerade kabeln erbjuder. Men det är viktigt att ingen hyresgäst tvingas betala för kabel-TV som hon eller han inte vill ha. Jag har funderat på hur det förhåller sig med de nya parkeringsplatser där elvärme t.ex. installeras. Min juridiska kompetens är dock inte tillräcklig för att jag här och nu skall kunna utveckla frågan ytterligare. När det gäller principen är jag emellertid säker.

Prot. 1988/89:97 Herr talman! Det är två olika ting som vi måste hålla isär i denna 14 april 1989 diskussion. Det ena är själva installationen av tekniken, och det andra är - Om skyldigheten för utnyttjandet av tekniken. Denna installation — det är alltså endast kostnader z E äl på SN hyresgäster att betala na för den som det kan bli tal om att lägga på hyran — är naturligtvis att ER kostnaderna för in jämställa med installation av andra former av centralantenner i ett hus. Detta gör man för att undvika att varje enskild hyresgäst vidtar sådana åtgärder. Moderna installationer är gjorda på ett sådant sätt att det är mer än de sedvanliga kanalerna som kan tas emot. Jag delar fullständigt uppfattningen att ingen mot sin vilja skall behöva ta I emot det utbud som via dessa installationer sprids ut till enskilda lägenheter. Jag delar också den uppfattning som framför allt Carl Frick uttryckte, nämligen att de föräldrar som vill skydda sina barn från att ta emot detta | utbud skall kunna göra det. Däremot är det en helt annan sak att installationen för mottagandet finns. | Det är den som har diskuterats i samband med de rekommendationer som bostadsföretagen och Hyresgästernas riksförbund har kommit överens om. Det är i de sedvanliga hyresförhandlingarna som hyran och vad som skall I räknas in i den läggs fast. Sammanfattningsvis delar jag alltså helt uppfattningen att det bör vara en | rättighet att slippa ta emot programutbudet. Däremot är installationen av tekniken en annan sak.
Herr talman! Jag har erfarenhet av ett praktiskt fall i ett bostadsområde i södra Stockholm där kabel-TV skulle installeras. Den familj som jag känner ville inte ha kabel-TV och sade ifrån, och då frågade installationsföretaget om kabeln kunde dras förbi deras lägenhet. Ja, man tyckte att det var okej, bara man slapp betala. Men icke förty kan nu ungdomarna i detta hem ta emot hela utbudet av program, trots att familjen inte ville ha det. Detta innebär i längden att människor får det som de inte vill ha om utbudet väl kommer in i ett hem, därför att det i praktiken helt enkelt inte är möjligt för den enskilde att stoppa detta. Det måste rimligen vara så att den som inte vill ha utbudet skall få säga nej till själva installationen och också slippa betala för det han inte vill ha. Detta är icke, precis som Jan Strömdahl sade, en allmän nyttighet. Det är firmor och andra som vill sprida ett visst budskap till människorna, och då bör de själva stå för kostnaderna för det. Det skall inte vara så att jag som inte vill ha detta skall stå för kostnaderna. Man kan se detta på ett mycket formellt sätt, men grundläggande är att det är mot de mänskliga rättigheterna att människor tvingas betala för någonting som de inte vill ha.

Herr talman! Jag vill bara understryka att tekniken för att avskärma finns, Carl Frick, och den skall användas. Det skall alltså inte vara så att den enskilde mot sin vilja behöver ta emot ett sådant här utbud. När det gäller möjligheterna för folk i ett hus som gärna vill ha kabel-TV att fatta beslut om installation av tekniken, är det självklart — där liksom på andra områden — att flertalet får bestämma, dvs. att demokratin har sin gång. Fattas ett sådant beslut får man naturligtvis finna sig i att installationen görs, men den som inte vill skall inte behöva ta del av utbudet. Hyresgästerna har via sin organisation också möjligheter att påverka detta — det är grunden i själva boendeinflytandet.

Herr talman! Man måste se detta litet psykologiskt också. Kommer detta utbud in i ett hem blir det mycket svårt för föräldrarna att säga nej till barnen. De kommer att utsättas för ett fruktansvärt tryck. Det är inte samhällets uppgift att på det sättet bidra till att stressa människor i familjerna. Det måste vara så att varje familj har rätt att säga nej till dessa installationer. Jag håller helt med Jan Strömdahl om jämförelsen med telefonverksamheten. Man skall kunna abonnera på kabel-TV, om man verkligen vill ha utbudet, och vill man inte ha det skall man slippa. Det är i grunden oförskämt att på detta sätt tvinga på människor någonting som de inte vill ha.
Herr talman! Man kan göra jämförelsen med telefonen. Telefonledningarna är dragna i husen, och telefonen kopplas in när man vill ha den. På det sättet görs installationer av centralantenner för mottagande av TV-program Prot. 1988/89:97 av olika slag, men för det första bestämmer den enskilde själv om han vill ha 14 april 1989 en TV-apparat, och för det andra skall inte den som har TV-apparaten behöva ta emot det utbud som han inte vill ha. Detta skall ordnas genom avskärmningarna. Jag vill understryka att det är två olika saker vi talar om, dvs. installationen och mottagandet av programutbudet. Hyresgästinflytandet, boendeinflytandet, är säkerställt på detta område — det är en mycket viktig sak i sammanhanget.

Herr talman! Kent Lundgren har frågat vilka åtgärder justitieministern tänker vidta för att stoppa, som han menar, olaglig videofotografering av demonstranter. Han har hänvisat till händelser vid trädkramardemonstrationerna i Ödsmål och i Ljungskile. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först nämna att det inte finns några allmänna bestämmelser om förbud mot fotografering. Det är tvärtom så att varje medborgare har rätt att fotografera eller filma. Ett undantag gäller i fråga om användning av fjärrmanövrerad kamerautrustning. Rätten att fotografera eller filma ingår i den grundlagsskyddade informationsfriheten. Denna rätt gäller också t.ex. i samband med en demonstration. Fotograferingen utgör härvid i och för sig inget ingrepp i mötesfriheten eller någon kränkning av förbudet mot åsiktsregistrering. Någon särskild bestämmelse om användning av videotekniken för just polisarbetet finns inte heller. JO har vid flera tillfällen prövat klagomål om att polisen har fotograferat eller filmat vid demonstrationer. Det har då inte riktats någon kritik mot förfarandet som sådant. Sedan detta sagts, vill jag för egen del framhålla att jag anser att fotografering eller filmning som metod i polisarbetet i anslutning till t.ex. en demonstration i första hand bör användas, om det förekommer brottslig 23 verksamhet eller om det finns grundad anledning räkna med att brott kommer att begås. Även i sådant fall bör metoden användas med omdöme, med hänsyn till kraven på skydd för integriteten.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag lovar att försöka få in i ryggraden att polisen har bytt hemvist till civildepartementet. Jag har inte direkt i min fråga sagt att videofotografering i sig skulle vara olaglig, utan det handlar snarare om den känsla som de människor som utsätts för detta har av att åsiktsregistrering försiggår. Jag blev litet stött när jag såg första sidan av svaret, men den andra sidan tycker jag var hoppfull. Polisen har i ett radioprogram några dagar efter det att jag ställde frågan sagt till trädkramarna att det handlar om fotografering i utbildningssyfte. Men polisen är ganska njugg när det gäller att låta dem se resultatet av sina alster. I samband med andra demonstrationer, bl.a. vid SJ:s giftbesprutningar i Bohuslän, har det hänt att poliserna har dolt sig, t.ex. i SJ-overaller, och gått omkring och fotograferat men blivit igenkända. Vi har en ganska färgstark landshövding nere i Bohuslän som heter Åke Norling. Han har kallat dessa människor för yrkesdemonstranter. Som svar på frågan om hur han kan kalla dem för det, säger han att han har fått uppgiften från polisen. Men när jag läser sista delen av det svar som statsrådet ger, att metoden bör användas med omdöme med tanke på kraven på skydd för integriteten, blir jag mycket glad. Det innebär att vi har likartade uppfattningar. Jag hoppas därför att statsrådet vill, med cirkulationsskrivelser eller liknande, sprida denna sin uppfattning till polisen, så att vi kanske får lite bättre omdöme i fortsättningen.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att upphäva försvarets materielverks beslut att förse försvarets personoch lastbilar med ett kreditkort som gäller hos Shell. Frågan är föranledd av att Shell är utsatt för internationella och svenska bojkottaktioner, eftersom Shell genom sitt helägda dotterbolag Shell South Africa förser Sydafrika med olja. Försvarets materielverk upphandlar bl.a. drivmedel till försvaret. Upphandlingen sker som konkurrentupphandling och enligt upphandlingsförordningen . Härvid är priset som regel avgörande vid val av leverantör. Jag har låtit inhämta att materielverket i det nu aktuella fallet har tecknat avtal med Svenska Shell om leverans av motorbensin och dieseolja till enskilda militära fordon i de fall föraren av olika anledningar inte har tillfälle att tanka vid militära förband. Vår nuvarande lagstiftning utesluter inte Svenska Shell som leverantör till försvaret. Materielverket har i samband med utvärdering av bolagets anbud Prot. 1988/89:97 och upphandlingen följt gällande lagstiftning. 14 april 1989 Jag vill emellertid betona att regeringen och jag själv delar den oro som jag Om försvarets kredit tror alla känner över situationen i Sydafrika. Regeringen har tillsatt en å : OR SR i kortsavtal med visst parlamentariskt sammansatt kommitté som för närvarande utreder frågan Ör oljeföretag om tjänstehandel med Sydafrika m.m. I uppdraget ingår att utreda Kommittén förväntas presentera sitt betänkande i höst. Kommitténs betänkande bör avvaktas, innan regeringen vidtar några ytterligare åtgärder. Mot denna bakgrund finner jag ingen anledning att för närvarande vidta några åtgärder med anledning av materielverkets beslut.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern så mycket för svaret. Jag tycker att det är mycket beklagligt att försvarsministern inte tänker vidta några åtgärder med anledning av materielverkets beslut. Jag tycker att det är djupt beklagligt, och jag tycker att det visar en dubbelmoral i den här frågan som saknar motstycke, måste jag säga. Jag är övertygad om att vi egentligen är överens i den här frågan, att det gäller att motarbeta apartheidsystemet på alla upptänkliga sätt. Det har också regeringen i många andra sammanhang gett uttryck för. Även om detta beslut inte strider mot någon lagstiftning, strider det mot en moral. Tycker inte försvarsministern det? Shells handel med Sydafrika är faktiskt inte liten. Det är inte för inte som en samlad opposition i Sydafrika uppmanar till bojkott av Shells produkter. Den kampanjen stöds av fackföreningar, apartheidrörelser och kyrkor. I Sverige drivs den av ISAK, Isolera Sydafrikakommittén, som är en bred samling med ett 60-tal politiska, fackliga och kyrkliga organisationer. Den kampanjen är säkert försvarsministern och regeringen medvetna om. Möjligen är de inte medvetna om den på försvarets materielverk. Jag vet inte. Men det finns mycket bra små lappar, försvarsministern, som man kanske kunde tänka sig dela ut även på försvarets materielverk. På dessa uppmanas man till handling, inte till överväganden i kommittéer. Bl.a. uppmanas man att klippa sönder sitt kontokort och skicka ena halvan till Shell och den andra till ISAK. Jag tycker att det hade varit bra om försvarsministern hade föreslagit en sådan handling för att få stopp på dessa affärer. Nu blir det inte så. Det står i svaret att kontokorten skall användas om man av olika anledningar inte har tillfälle att tanka vid militära förband. Jag skulle vilja fråga: Varifrån kommer den bensin som finns på de militära förbanden? Hur har den handlats upp, försvarsministern?

Herr talman! Inger Schörling har frågat mig vad det beror på att industrins intresse för att utnyttja investeringsfonderna för miljösatsningar är så svalt, och om det har gjorts något från regeringens sida för att få industrin att använda fondpengar till miljöinvesteringar. Inger Schörling uppger i sin fråga att det finns över 18 miljarder kronor i investeringsfonderna. I den allmänna investeringsfonden fanns per den 31 mars 1989 enligt uppgift från riksbanken ca 14,5 miljarder kronor. Enligt uppgift från statens industriverk har hittills miljöinvesteringar för ca 520 milj.kr. bifallits. Därtill kommer de beslut som fattats av regeringen. Frisläppen av investeringsfonderna gäller, förutom för investeringar i stödområden, för närvarande enbart för miljöinvesteringar. Detta är en mycket tydlig markering från regeringen av vikten av att sådana investeringar kommer till stånd. Principbeslutet om att utnyttja investeringsfonderna för miljöinvesteringar fattades i samband med den socialdemokratiska partikongressen år 1987. Beslutet rönte då stor uppmärksamhet i massmedierna. Regeringen har därefter vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang uppmanat industrin att utnyttja sina investeringsfonder för miljöinvesteringar. Jag delar Inger Schörlings uppfattning att fonderna bör utnyttjas i så stor omfattning som möjligt för angelägna miljöinvesteringar, och jag kommer även i fortsättningen att aktivt verka för att så sker.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret. Visst blir man litet betänksam när det finns 14,5 miljarder, som det nu var, insatta på riksbanken, pengar som är befriade från skatt ifall de används på rätt sätt. Samtidigt hör man att företagen klagar på att miljöinvesteringar kostar mycket pengar och att lönsamheten och ibland t.o.m. företagens existens hotas om man skall leva upp till miljökraven. Investeringsobjekt finns det gott om, det vet vi. Vi kan inte ge avkall på miljökraven. Miljösituationen är så allvarlig att miljökraven tvärtom måste skärpas. Att då inte använda pengar som redan finns avsatta för att förbättra miljön är otroligt dumt. Det är inte heller speciellt svårt att få ansökningar om pengar beviljade av industriverket. 70 70 av alla ansökningar under 1988 beviljades. Ändå tar man bara ut 2 eller 3 20 ur dessa investeringsfonder. Jag tycker att regeringen och Birgitta Dahl har ett ansvar att se till att sådana här bra beslut verkligen följs upp. Jag undrar om Birgitta Dahl kunde tänka sig att genom sitt departement skicka en vårhälsning med en uppmaning och en ansökningsblankett till de företag som vi vet bidrar till miljöförstöring genom utsläpp i luft och vatten. Eftersom beslutet om investeringsfonderna fattades i samband med socialdemokraternas partikongress och då fick stor uppmärksamhet i stor massmedia, kan man också tänka sig att massmedia får hjälpa till även denna gång och att Birgitta Dahl skriver ett öppet brev till de företag vi vet verkligen skulle behöva investera i miljöförbättringar.
Herr talman! Inger Schörling och jag är överens om vad som behöver ske 14 april 1989 här. Jag är också förvånad över att man inte har utnyttjat denna möjlighet bättre. Både vinter, vår, sommar och höst, varje vecka, fattar regeringen och myndigheterna beslut som tvingar företagen att göra investeringar i mer miljövänlig teknik för att få ner sina utsläpp. Därför är det förvånande att utnyttjandet ännu inte har varit bättre. Jag skall se om vi kan ta fasta på Inger Schörlings uppmaning. Jag kan också berätta att jag inom kort tillsammans med industriministern kommer att ha överläggningar med Industriförbundets ledning. Denna fråga hör självfallet till de frågor som då kommer att tas upp.
Herr talman! Det här låter mycket bra. Miljöpartiet är gärna med och skriver under ett öppet brev som kanske författas av departementet och Birgitta Dahl.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig om regeringen avser skydda det som nu finns kvar av Indalsälvens delta efter vägbygget eller om man kommer att tillåta ytterligare exploateringar i det känsliga området. Jag besvarade den 10 november 1988 en liknande fråga ställd av Åsa Domeijs partikamrat Roy Ottosson. Jag vill återigen framhålla att jag är väl medveten om de stora naturvärden som finns vid Indalsälvens delta. Området har av naturvårdsverket bedömts vara av riksintresse för naturvården, och friluftslivet och länsstyrelsen i Västernorrlands län har inlett viss reservatbildning i området. Enligt uppgift från länsstyrelsen pågår inom Timrå kommun arbete med en översiktsplan enligt planoch bygglagen för det aktuella området. En sådan plan skall klara ut den långsiktigt lämpliga markoch vattenanvändningen. Planen upprättas i samråd med länsstyrelsen. Det ingår därvid i länsstyrelsens uppgift att beakta att planförslaget tillgodoser bl.a. naturvårdens intressen. Frågor om skydd av värdefulla naturområden prövas också enligt föreskrifter i naturvårdslagen. I samband med tillsättningen av den delegation som skall leda arbetet med miljöprojekt Sundsvall-Timrå framhöll jag bl.a. vikten av att iaktta varsamhet med områden som är av stor betydelse för naturvård och friluftsliv. Regeringen tillämpar också, i de fall som denna typ av frågor kommer till regeringens prövning, en sträng praxis. Jag förutsätter att länsstyrelsen beaktar detta och utnyttjar de möjligheter som lagstiftningen ger att skydda värdefull naturmiljö.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det s.k. Söråkersprojektet som drogs i gång av regeringen och Timrå kommun i samband med att Gullfiberfabriken fick läggas ned på grund av regeringens energipolitik innehöll bl.a. en satsning på den s.k. Deltavägen. Man var inom miljörörelsen redan då rädd för att det skulle bli ytterligare exploateringar, utöver själva vägen. Detta är precis vad som håller på att hända i Sveriges största havsdelta, som av naturvårdsverket har betecknats som ett område av riksintresse. Det finns en projektgrupp, Deltaland, som vill skapa någonting liknande Arlanda stad. Däri ingår representanter för industrin och kommunen. Frågan är vad som händer där. Det är ingen som har riktig insyn i det arbetet. Naturvårdsverket har sagt nej till Deltaland. Birgitta Dahl säger här att hon förutsätter att länsstyrelsen beaktar detta och utnyttjar de möjligheter som lagstiftningen ger att skydda värdefull naturmiljö. Jag undrar om man kan tolka det som att regeringen tycker att länsstyrelsen bör gå på samma linje som naturvårdsverket i detta fall. Jag uppfattar också att Birgitta Dahl, liksom jag, inte riktigt litar på kommunen när det gäller arbetet med en översiktsplan enligt planoch bygglagen, eftersom hon här hänvisar till länsstyrelsen. Det kan bero just på att kommunen ingår i projektgruppen Deltaland. Eftersom kommunen själv arbetar med att planera för Deltaland, kan man gissa att kommunen inte heller beaktar naturvårdsfrågorna så bra i sin översiktsplanering.
Herr talman! Som Åsa Domeij säkert är medveten om finns det regler för i vilken ordning olika samhällsföreträdare har att beakta naturvårdslagen. När det gäller ett ärende av detta slag är det i detta skede länsstyrelsen och naturvårdsverket som skall tillvarata naturvårdsintressena i samband med planeringen. Självfallet gäller den grundläggande princip vi skrev in i miljöpropositionen förra året, nämligen att miljöhänsynen i fortsättningen skall väga tyngre än den hittills har gjort i förhållande till andra intressen. Ett ärende av detta slag kan i sista instans komma upp till regeringen för prövning om beslutet överklagats. Däremot kan regeringen inte i detta skede gå in och besluta hur det skall vara. För att regeringen vid ett sådant tillfälle skall kunna utöva sin makt, måste jag nu avstå från att kommentera projektet på annat sätt än jag har gjort i svaret, nämligen att jag utgår från att länsstyrelsen beaktar naturvårdslagstiftningen och naturvårdsintressena med hänsyn till att detta område förklarats vara av riksintresse. Jag har också hänvisat till att regeringen vid bedömningen av ärenden av detta slag tillämpar en sträng praxis. Tydligare kan man väl inte vara, Åsa Domeij.
Herr talman! Det är väl känt att naturvårdslagstiftningen är mycket svag; det är ju därför ni själva håller på med en översyn av naturvårdslagen. Jag undrar om man kan uppfatta det här som ett ganska negativt besked till dem i de här trakterna som arbetar med Deltaprojektet inom kommunen och inom industrin. Jag tycker att miljöministern verkar vara så negativ till en sådan exploatering att projektet knappast skulle godkännas om det skulle komma upp till prövning hos regeringen.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat jordbruksministern om regeringen kommer att införa de förändringar i terrängkörningsförordningen som naturvårdsverket har föreslagit. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Naturvårdsverket har bl.a. föreslagit att terrängkörningsförordningen ändras så att barmarkskörning i samband med renskötsel inte längre får ske i kalfjällsområdena. Motsvarande begränsning föreslås gälla för statliga och kommunala tjänstemäns rätt till barmarkskörning. Den pågående utredningen med uppgift att göra en översyn av naturvårdslagen behandlar frågor som berör olika metoder för renskötseln i nationalparker och andra naturskyddade områden. Såsom framgår av den i frågan åberopade propositionen har regeringen funnit det lämpligt att ta ställning till naturvårdsverkets förslag om begränsning av barmarkskörning på kalfjället sedan utredningen har fullgjort sitt uppdrag, vilket kommer att ske senast den 1 april 1990. Jag anser det vara en fördel från naturvårdssynpunkt att få en samlad bedömning av dessa frågor inom ramen för den nya naturvårdslagstiftning som enligt utredningsdirektiven skall förstärka naturvårdens intressen.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag har litet svårt att förstå logiken i svaret. I propositionen föreslår ni ändringar av terrängkörningslagen. Varför då inte samtidigt göra ändringar i förordningen? Båda tas upp i de förslag som naturvårdsverket har lagt fram. Jag förstår inte varför man skulle vänta med just de ändringarna tills utredningen är färdig. Dem borde man lika gärna kunna genomföra nu. Jag förstår inte att just ändringarna av förordningen skall vara så svåra att göra och behöva utredas mycket mer än ändringen av själva lagen. Jag har själv bott i Nordnorge och därför på nära håll sett hur svåra skador den här typen av körning orsakar på kalfjället. Det är skador som det tar oerhört lång tid att läka. Det finns ingen anledning, ens för renägare eller offentliga tjänstemän, att köra på kalfjället på sommaren. Man kan t.ex. planera sitt arbete på annat sätt. Om någon transport skulle behöva komma fram vid något extra viktigt tillfälle kan man för det ändamålet ha mycket begränsade dispensmöjligheter. Det skulle gå att lösa den vägen. Varför vänta här när ni inte väntar med att ändra lagen?
Herr talman! Naturvårdsverkets förslag omfattade två saker. Den ena var att utvidga tillämpningen så att den omfattar alla slags motordrivna fordon — det är det som vi nu lagt fram förslag om i en särskild proposition. Den andra var de särskilda regler som gäller för samerna och för vissa offentliga befattningshavare, för nyttotrafik som det kallas. Jag delar uppfattningen att den i största möjliga utsträckning bör begränsas i de mycket skyddsvärda områden som det här är fråga om. Det riktigt stora problemet är faktiskt samerna. Det sitter en särskild utredning om samernas rättigheter som kommer att lägga fram sitt betänkande i juni 1989. Det finns här olika uppfattningar. Vi har bedömt det som viktigt att på ett från naturvårdssynpunkt bra sätt kunna komma fram till gemensamma lösningar eller lösa de konflikter som finns på det här området — sådana finns, som Åsa Domeij vet. Det är skälet till att vi ännu inte går vidare. Därtill kommer att naturvårdsrättsutredningen har fått i särskilt uppdrag att försöka hitta goda lösningar på de här problemen, med särskilt beaktande av naturvårdens intressen.
Herr talman! Miljöminstern var litet klarare nu i andra omgången. Det är alltså egentligen inte översynen av naturvårdslagen som regeringen väntar på, utan det är att samrättsutredningen skall bli färdig. Men vad jag förstår dröjer resultatet av samrättsutredningen också ett tag till. Jag har ändå svårt att förstå att frågan om renägarnas rätt att få köra på barmark på kalfjället skall vara så svår att man inte skulle kunna genomföra denna ändring nu. Det här är trots allt av mycket stor betydelse för naturvården. Körningen på kalfjället innebär helt enkelt att det blir nya vägar. Speciellt i flacka områden där det är lätt att ta sig fram blir skadorna mycket stora.
Herr talman! Samerna anser att detta är en mycket stor fråga. Regeringen och jag anser att det är en mycket stor fråga att kunna skydda kalfjället — den körning som nu pågår är icke förenlig med naturvårdsintressena.
Herr talman! Vi riksdagsledamöter har i alla fall chansen att väcka motioner i samband med att terrängkörningslagen ändras. Vi får väl se hur det går vid behandlingen i utskottet, om vi framlägger en sådan motion.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig varför miljörörelsen inte får i ARE - någon plats i delegationen för miljöprojekt Sundsvall-Timrå och varför den PIEJESEk aureS vals så starkt domineras av dokumenterade exploationeringsintressen. Låt mig först slå fast att jag har gjort allt för att se till att de personer som S bed ingår i delegationen representerar både en betydande erfarenhet och ett Om fERGrngens ReNu starkt engagemang på miljöområdet. Flera av dem har ett miljöansvar inom sitt verksamhetsområde. Några har också, parallellt med sitt politiska eller professionella engagemang, deltagit aktivt i miljörörelsen. Jag kan efter överläggningar med delegationen försäkra Åsa Domeij att den har en helt annan inställning till sin arbetsuppgift än vad hon tycks tro. Delegationens ledamöter känntecknas därtill av att de kan omsätta tankar och ideér i praktisk handling. Och det är som bekant viktigt att miljöarbetet blir något mer än bara fagert tal. Jag kan inte förstå den nedlåtande beskrivning av delegationens sammansättning som Åsa Domeij ger i sin fråga. Jag tycker att vi bör avhålla oss från att i förväg döma ut delegationens insatser. Låt oss i stället innan vi fäller våra omdömen se hur delegationen kommer att förvalta sitt viktiga uppdrag: att initiera och samordna åtgärder som kan förbättra miljön väsentligt i Sundsvall-Timrå-regionen inom en tioårsperiod.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag kan naturligtvis inte döma ut arbetet innan jag har sett vad som kommer att hända, men när man drar i gång en sådan här projektgrupp är det ju viktigt vilka människor man tillsätter för att få ett gott resultat. Jag tycker faktiskt att det är konstigt att exploateringsintressena är så starkt företrädda i en sådan här grupp. Jag tänker då på tunga socialdemokratiska namn som har dåligt rykte i miljösammanhang, fackliga företrädare och industrirepresentanter som hela tiden starkt driver industriintressena och inte miljöintressena. Ordförande är den person som har drivit igenom Deltavägen. Sundsvalls kommuns policy är hela tiden att tona ned miljöproblemen och mer beskriva vad som har gjorts än vad som behöver göras. Här ingår t.ex. miljöoch hälsoskyddsnämndens ordförande i Sundsvall, som också tonar ned de här frågorna. Varför inte i stället plocka in t.ex. den sparkade, gamle ordföranden?

Herr talman! Jan Sandberg har med anledning av regeringens beslut i ett 31 överklagat miljöskyddsärende om en motocrossbana på Lidingö frågat mig om det bör ställas högre krav vid bedrivande av motorsportverksamhet än vad lagar och förordningar kräver. Mitt svar är: Nej, det anser jag inte. Regeringens beslut innebär inte heller något sådant. Lidingö kommun hade överklagat ett beslut av länsstyrelsen i Stockholms län att inte lämna tillstånd till motocrossbanan. Länsstyrelsen, som bedömde ärendet från miljöskyddssynpunkt, fann att verksamheten inte var tillåtlig på den aktuella platsen med hänsyn till bullerförhållandena. Regeringen delade den uppfattningen och avslog därför överklagandet.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka miljöoch energiministern för svaret. Nu handlade den här frågan om just ärendet på Lidingö. Anledningen till att jag ställde frågan var ju delvis att jag ville få en mer allmän bild av hur regeringen uppfattar denna typ av fritidsverksamhet för ungdomar. Jag skulle vilja att ministern kommenterade detta något. Jag har läst handlingarna i ärendet och har svårt att tolka regeringens beslut annorlunda. Samtliga instanser, alltså de kommunala instanserna inklusive miljöoch hälsoskyddsförvaltningen i Lidingö, har tillstyrkt samtidigt som naturvårdsverket tycker att länsstyrelsens beslut borde omprövas. Kommunen har också visat nya beräkningar som ger vid handen att bullret skulle hållas inom de ramar som gällande lagstiftning satt upp. Nu finns det inte möjlighet att ompröva detta ärende, men det kunde vara intressant inför framtiden att få en bild av hur regeringen och statsrådet uppfattar dessa frågor. En fråga jag vill ställa är: Hur uppfattar ministern rent allmänt ungdomarnas möjlighet att bedriva motorsport i dag? Är den möjligheten tillräcklig? Delar statsrådet min uppfattning att denna typ av verksamhet, även om den medför bullerproblem osv. , trots allt inte är en positiv fritidssysselsättning för många av Sveriges ungdomar? Bakgrunden till frågan är att, eftersom Lidingö kommuns framställan avslagits, många ungdomar kommer, åtminstone i den kommunen, att ha mycket stora svårigheter att utöva sin främsta fritidssysselsättning.
Herr talman! I mitt arbetsområde ingår att bedöma en rad frågor av den här karaktären, det är inte bara motorsportbanor utan också skjutbanor och annan verksamhet av fritidskaraktär. De har stort värde för många människor. Det är ganska vanligt att man har att göra med verksamheter som har vuxit fram utan att samhället egentligen har sett till att verksamheterna har fyllt de krav som måste ställas med hänsyn till buller och risker för miljön och de kringboende. Det var likadant i detta fall också. Kommunen har inte på tillfredsställande sätt kunnat visa att den faktiskt skulle kunna klara de krav som måste ställas på verksamheten. Om ett beslut av den här karaktären, som bara är ett av många, skall tolkas på något sätt så är det att kommunerna måste skärpa sig när det gäller att planera för den här sortens verksamhet, så att man verkligen kan tillgodose intresset hos olika medborgargrupper.
Herr talman! Det var intressant att statsrådet kom in på frågan om övriga — 14 april 1989 kommuner. I min fråga har jag just påvisat utvecklingen på området. Jag har räknat upp ett antal motorsportanläggningar enbart i Stockholms län, vilka har fått stryka på foten till följd av olika typer av politiska beslut: Skarpnäck, Ulriksdal, Stockholms stadion, Handen m.fl. Jag kan inte tolka statsrådets svar på annat sätt än att detta tyvärr är den utveckling som kommer att fortsätta i Stockholms län och i landet i övrigt. Det är mycket olyckligt för alla de ungdomar som i dag har denna fritidssysselsättning. Jag kan lova att jag skall återkomma i denna fråga i annat sammanhang.

Herr talman! Under Nordiska rådets 37:e session behandlades ett medlemsförslag om koncernfackligt samarbete. Med hänvisning till att arbetsgivarna i Norden motsätter sig en avtalsutveckling av det koncernfackliga samarbetet, ville förslagsställarna att en samordnad nordisk lagstiftning skulle utarbetas för att lösa frågan. Nordiska rådet beslöt emellertid med knapp majoritet att inte anta förslaget. Under rådssessionen förklarade jag, att om vägen till ett brett nordiskt avtalssamarbete tills vidare inte är framkomlig, är svenska regeringen beredd att i kontakt med andra nordiska regeringar överväga lämpliga åtgärder — bl.a. lagstiftning — för att främja ett samarbete över gränserna i berörda företag. Mina kolleger i Finland, Island och Norge gav uttryck för samma inställning. Birger Schlaug har nu frågat mig hur långt regeringen kommit i detta arbete och hur tidsplanen ser ut. En utveckling av det fackliga samarbetet inom koncerner och andra företagsgrupper är av största betydelse för en framgångsrik industriell integration. Den svenska regeringen är därför mycket angelägen om att ta till vara de allmänt goda förutsättningar som finns i Norden för att finna lösningar på frågan om koncernfackligt samarbete över gränserna. Vi är nu inriktade på att i bilaterala diskussioner, i första hand med Norge, undersöka om vi kan enas om lämpliga åtgärder. Inom arbetsmarknadsdepartementet förbereder vi diskussioner som förhoppningsvis skall kunna äga rum inom kort. Det är bara några veckor sedan Nordiska rådets session avslutades, och de frågor vi skall diskutera är sådana att de behöver övervägas noga. Det är för tidigt att närmare ange hur arbetet kommer att läggas upp. Jag vill dock betona att jag har ambitionen att få fram resultat så snart som möjligt.

Herr talman! Jag tycker det är bra att arbetsmarknadsministern har den ambitionen. Det tror jag att både socialdemokraterna och de gröna kan enas om är riktigt. Koncernfackligt samarbete blir ju allt viktigare ju mer EG-anpassning och annat kommer att ske här. Den enorma fusionsvåg som går genom Europa är en följd av att kapitalet då skall få ökad frihet. Någonting som tyvärr socialdemokraterna tycks ställa sig bakom. EG-kommissionen har ju tidigare t.ex. hävdat att fusioner som leder till omsättning på över 7 miljarder skall granskas och diskuteras och kanske kunna stoppas. Nu har man gett med sig här, och nu handlar det om 14 miljarder plötsligt, vilket naturligtvis påskyndar fusionshysterin ännu mer. Det här är naturligtvis mycket, mycket farligt, och facken har här en väldigt viktig roll att spela. Det tror jag att vi är ganska överens om. Arbetsmiljön är även en global fråga, och här har också koncernfackligt samarbete en viktig funktion att fylla. Det är så att vårt välstånd, det har vi pratat om förr, i mycket hög utsträckning bygger på att andra i andra länder gör mycket billiga varor åt oss. Att vi får billiga varor beror på att man exempelvis har mycket dåliga arbetsmiljöer i multinationella företag som utnyttjar sin situation. När det gäller det här koncernfackliga nordiska samarbetet så konstaterar jag att det inte hänt så mycket den tid som förflutit sedan Nordiska rådets session. Det har gått åtskilliga veckor i och för sig. Men, okej. Jag hoppas att regeringen kommer till skott innan 1990 års session i alla fall. Och det vore bra om man redan nu tog kontakt också med Finland och Island, så att det här samarbetet kommer i gång. I vilket fall som helst så kommer vi att återkomma med ett medlemsförslag till Nordiska rådet om det här. Jag hoppas också att socialdemokraterna gör det.

Herr talman! Inger Hestvik har frågat mig om jag kommer att ur arbetsmiljösynpunkt verka för att det nya 10-kronorsmyntet, som föreslås ersätta 10-kronorssedeln, aldrig kommer att tillverkas. Frågan föranleds av en utredning från AB Tumba Bruk om utformningen av ett eventuellt 10-kronorsmynt. Utredningen har gjorts på uppdrag av riksbanken. Tumba Bruk har förordat mynt som innehåller nickel. Utredningen remissbehandlas för närvarande. Enligt de regler om utgivning av mynt som numera gäller är det riksdagens egen myndighet, riksbanken, som ensamt beslutar om utgivning av mynt samt om deras sammansättning och utformning i övrigt. Enligt uppgift kan frågan om ett nytt 10-kronorsmynt komma att behandlas av riksbanksfullmäktige under våren. Det är naturligtvis angeläget att konsekvenserna ur bl.a. arbetsmiljösynpunkt av att införa ett nytt mynt noggrant utreds innan ett slutligt förslag behandlas. Tumba Bruks utredning har varit föremål för en omfattande remiss, dock utan att några medicinska instanser eller arbetsmiljömyndigheter därvid beretts tillfälle att yttra sig. I anledning av Inger Hestviks fråga har jag emellertid varit i kontakt med riksbanken, som nu har beslutat att remittera utredningen även till arbetarskyddsstyrelsen, arbetsmiljöinstitutet och socialstyrelsen. Syftet är att få de medicinska och arbetsmiljömässiga aspekterna bättre belysta. Nickel medför för en stor grupp människor allvarliga problem i form av nickelallergi. Åtgärder vidtas på många områden för att begränsa förekomsten av nickel. Det gäller såväl inom arbetslivet som i övrigt. Inom bl.a. socialstyrelsen pågår för närvarande ett arbete som rör hälsoskydd mot nickel. Det är givetvis viktigt att inte ytterligare öka nickelexpositionen när nya produkter införs. Jag kan slutligen konstatera att Inger Hestviks fråga lett till att bl.a. allergiproblemet kommer att ytterligare belysas under riksbankens fortsatta remissbehandling av utredningen om ett eventuellt nytt 10-kronorsmynt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har full förståelse för att statsrådet inte kan ge ett löfte om att det planerade 10-kronorsmyntet inte skall tillverkas. Remissvaren måste naturligtvis få en grundlig genomgång, och beslutet ligger på annan instans. Jag hoppas ändå att arbetsmiljöfrågorna får en framträdande roll vid avgörandet, och jag tackar för det initiativ som statsrådet tagit för att bredda remissförfarandet. Oftast kommer man ju till insikt om en olämplig arbetsmiljö först efter det att någon blivit sjuk eller fått besvär av annat slag. Jag tycker därför att det finns skäl i att gå motsatt väg denna gång och så att säga ”mota Olle i grind”. När det gäller 10-kronorsmyntet vet vi två saker: dels att det blir tungt — ett 10-kronorsmynt kommer att väga cirka tio gånger mera än 10-kronorssedeln -, dels att det kan ge nickelallergier även om nickelhalten blir låg. Konsumentverkets remissvar, där man kräver ett nickelfritt mynt, måste tas på allvar om olyckan skulle vara framme och vi får ett 10-kronorsmynt. Som exempel på vidden av problemet kan nämnas att en bankkassörska handskas med tio tusen 10-kronorssedlar varje vecka. Men det är inte bara bankkassörskor och handelsanställda som kommer att uppleva myntet som arbetsamt. Vi har ju väktarna, som måste lyfta stora penningpåsar, och lantbrevbärarna, som måste bära med sig växel på sina turer. Redan i dag upplevs 5-kronorsmyntet som besvärligt. De flesta av dem som kommer att drabbas är ändå kvinnor. 90 90 av ,bankkassörskorna är kvinnor, och bland de handelsanställda är det ännu fler. Jag hoppas att riksbanken tar allvarligt på problemen och att resultatet blir att vi får behålla våra 10-kronorssedlar. Tack för initiativet!

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om jag kommer att ta initiativ i syfte att åstadkomma sänkta gränsvärden för styrenhalter i luft. Ulla Pettersson har frågat mig om det pågår arbete för att sänka de hygieniska gränsvärdena för styren och om jag avser att vidta andra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom plastindustrin. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Styren är ett organiskt lösningsmedel som framför allt förekommer inom plastindustrin. Enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gäller för närvarande som nivågränsvärde en högsta halt av styren i inandningsluften på 25 ppm . Detta gränsvärde, som infördes den 1 januari 1983, är internationellt sett lågt. Regeringen gav 1987 arbetarskyddsstyrelsen i uppdrag att studera konsekvenserna av en halvering av de hygieniska gränsvärdena för organiska lösningsmedel. Uppdraget har redovisats. Arbetarskyddsstyrelsen har därefter fattat beslut om sänkta hygieniska gränsvärden för ett trettiotal lösningsmedel. Enligt vad jag erfarit kommer gränsvärdet för styren att behandlas i den fortsatta översynen under 1989. Den undersökning av yrkesmedicinska kliniken i Linköping som Annika Åhnberg nämner i sin fråga har enligt uppgift ännu inte publicerats och har därför inte kunnat granskas i föreskriftsarbetet. En sådan granskning kommer enligt uppgifter som jag har fått att ske så snart undersökningen är tillgänglig. I översynsarbetet sker granskning av det vetenskapliga underlaget bl.a. i en kriteriegrupp som finns hos arbetsmiljöinstitutet. Det bör framhållas att det är arbetarskyddsstyrelsen som självständigt beslutar om hygieniska gränsvärden. Det måste också betonas att det hygieniska gränsvärdet inte är en gräns under vilken skadlig inverkan är utesluten. Det går inte att från medicinsk synpunkt ange någon exakt gräns mellan skadlig och icke skadlig halt. Detta innebär att arbetsgivarens ansvar går längre än att hålla expositionsnivån vid gränsvärdet. Förebyggande åtgärder skall vidtas för att se till att halten av luftföroreningar i inandningsluften blir så liten som möjligt. Viktigt är bl.a. att skyddsanordningar och skyddsutrustningar används och underhålls. Jag vill slutligen hänvisa till det arbete som sker i den av regeringen tillsatta arbetsmiljökommissionen när det gäller åtgärder mot sådana arbetsmiljöer som skapar skador och ohälsa. Mot bakgrund av det sagda avser jag för närvarande inte att föreslå regeringen ytterligare åtgärder i vad gäller arbetsmiljöförhållandena i plastindustrin.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Styren är en av de mest använda råvarorna inom plastindustrin. Det är ett lösningsmedel. Det används bl.a. till möbeltillverkning, engångsförpackningar och vid tillverkning av plastbåtar. Styren tas upp via inandningen och via huden. Det ger skador på centrala nervsystemet, som dåligt minne, sänkt reaktionsförmåga och balansrubb ningar. Det ger också akuta problem som onormal trötthet och huvudvärk. Styren är mutagent. Det ger kromosomförändringar, och det misstänks för att också ge fosterskador. Fackföreningsrörelsen har länge krävt sänkta gränsvärden. Egentligen kan ingenting annat än en nollgräns accepteras — arbetsmarknadsministern berörde detta i sitt svar. Gränserna är internationellt sett låga, säger arbetsmarknadsministern. Det må vara, men nu visar alltså en undersökning från yrkesmedicinska kliniken i Linköping att skador uppstår vid nivåer som är mindre än hälften av det godkända gränsvärdet. Det unika med den undersökningen är att efter det att arbetarna hade blivit undersökta upphörde tillverkningen. Man kunde alltså återigen undersöka dem efter åtta månader utan exponering. Det visade sig då att symtomen började avta — de upphörde alltså inte — först efter tre månader. Ministern redogör för arbetarskyddsstyrelsens uppdrag att halvera anivändningen av organiska lösningsmedel — men styren ingick ju inte i detta uppdrag! Arbetsmarknadsministern säger också att det är arbetarskyddsstyrelsens uppgift som självständig myndighet att arbeta ut gränsvärden. Men när verkligheten ser ut som den gör, när arbetsmiljöfrågorna är så viktiga och när så många människor är drabbade, då måste det väl ändå vara så att de självständiga myndigheterna behöver en tydligare styrning. Till saken hör också att de berörda fackföreningarna redan för ett halvår sedan tillskrev arbetsmarknadsministern i denna fråga. De har ännu inte fått något svar.

Herr talman! Tack för svaret. Bakgrunden till min fråga är naturligtvis de anställdas inom plastindustrin oro för att bli drabbade inte bara av fysiska plågor, utan även av skador som kanske är svårare att påvisa, såsom minnesförlust och humörsvängningar, vilka långsamt smyger sig på människor och kan orsaka mycket svåra problem. När man vänder sig till yrkesinspektionen, konstateras det där att det inte finns något att anmärka på. Man har hållit sig inom gränsvärdena, och skyddsanordningarna är utformade enligt gällande regler. Ändå uppstår dessa problem. Jag anser det vara särskilt oroande att även relativt nyanställda och unga människor har drabbats av de här skadorna. Det rör sig ofta om subjektiva bedömningar, men det är otvetydigt att här föreligger ett problem. Jag är övertygad om att när det gäller gränsvärdet för styren, har vi all anledning att ytterligare sänka våra internationellt sett låga värden. I svaret säger arbetsmarknadsministern att frågan om gränsvärdet för styren kommer att behandlas i den fortsatta översynen under 1989.

Herr talman! Jag vill först säga att det naturligtvis är riktigt — som både Annika Åhnberg och Ulla Pettersson var inne på — att styren är utomordentligt farligt. Eftersom jag inte har läst den här undersökningen, vill jag inte kommentera den. Jag har fått en kopia av en sammanfattning av undersökningen, så därför är det svårt att uttala sig. Arbetarskyddsstyrelsen har inte heller tagit del av undersökningen, och man har således inte kunnat värdera den. Undersökningen är ännu inte vetenskapligt granskad, men den kommer att bli det inom en snar framtid. Under den tid som de mätningar gjordes som undersökningen baseras på låg gränsvärdet på 40 ppm. Den 1 januari 1983 — dvs. efter det att själva mätningarna gjordes — sänktes värdet till 25 ppm. Vad som arbetarskyddsstyrelsen nu gör, med anledning av de framställningar som har gjorts från de fackförbund som här redovisades, är att man försöker nå en halvering av gränsvärdena för en mängd lösningsmedel. Under 1989 kommer också styren att behandlas. I mitt svar tog jag upp ytterligare en punkt, nämligen att det inte enbart är en fråga om att sänka gränsvärdena, utan att det handlar om hela arbetsmiljön — på vilket sätt man använder skyddsutrustning, på vilket sätt man använder ventilation och på vilket sätt arbetsoch produktionsmetoderna är utformade. Det är viktigt att sänka gränsvärdena, men det är också viktigt att se till hela arbetsmiljön när man arbetar med farliga ämnen.

Herr talman! Inger Schörling och Marianne Samuelsson har frågat mig vilka regionalpolitiska åtgärder, som vi i dag använder oss av, som vi måste avstå från vid en anpassning till EG. Marianne Samuelsson har dessutom frågat mig hur de framtida regionalpolitiska satsningarna kommer att se ut. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Först frågan om hur den framtida regionalpolitiken kommer att se ut. Denna behandlas just nu av en regionalpolitisk utredning som kommer att redovisa sina förslag i början av juni i år. Jag är därför inte nu beredd att närmare kommentera denna fråga. Frågan om Sveriges förhållande till EG och dess eventuella inverkan på den framtida svenska regionalpolitiken studeras för närvarande på flera sätt. Inom regeringskansliet finns exempelvis en arbetsgrupp för näringsoch regionalpolitiskt samarbete med EG som genomför egna studier. Den nyss nämnda regionalpolitiska utredningen skall också i sina förslag beakta relationerna till EG. Det är således för tidigt att uttala sig även i denna fråga. Jag kan dock konstatera dels att EG självt genom sina strukturfonder bedriver en allt Prot. 1988/89:97 aktivare regionalpolitik, dels att de enskilda medlemsländerna gör betydan — 14 april 1989 de regionalpolitiska insatser, som ofta liknar våra egna regionalpolitiska åtgärder. Endast när det gäller företagsstöd som har direkt konkurrenssnedvridande effekter finns i dag begränsningar i stödmöjligheterna. Dessa begränsningar har dock inte någon direkt koppling till EG utan regleras av de överenskommelser Sverige har gjort inom EFTA-samarbetet. I vad gäller insatser för att förbättra infrastrukturen i regionalpolitiskt utsatta områden ser jag inga begränsningar utifrån internationella hänsyn. Sammanfattningsvis är min bedömning för närvarande den att det även med hänsyn till våra relationer till EG skall vara möjligt att i framtiden bedriva en effektiv regionalpolitik i Sverige.

Herr talman! Visst hade det varit intressant att få reda på vilka regionalpolitiska medel som Ingela Thalén är beredd att avstå från vid en anpassning till EG. Det framgick inte enligt svaret, men det berättade hon faktiskt förra veckan i en Eko-intervju. Bara det faktum att arbetsmarknadsministern är beredd att över huvud taget avstå från vissa regionalpolitiska medel är mycket oroande och ytterst beklagligt. Det inger inte något förtroende för regeringens regionalpolitik och inte heller någon trygghet inför framtiden när det gäller glesbygd och landsbygd. Om man är det minsta insatt i vad som står i EG:s vitbok, finns det all ” anledning att reagera över Ingela Thaléns svar. Enligt vitboken skall den fria marknaden få ha sin gång när det gäller lokalisering av företag och verksamheter. Vinsten skall styra, inte mänskliga eller sociala värderingar. Vad får vi då för regionalpolitik, Ingela Thalén? Även socialdemokrater ute i kommunerna motionerar ibland om lokal och regional upphandling. Hur harmonierar detta med EG:s förslag om att alla företag inom EG skall ha samma rätt till offentliga uppdrag och att urvalet endast får ske på rent företagsekonomiska grunder? Jag begriper inte hur arbetsmarknadsministerns bedömning kan vara att vi i framtiden skall bedriva en effektiv regionalpolitik i Sverige. Eller kommer enbart förbättringar i infrastrukturen — typ nya vägbyggen — att ingå i de regionalpolitiska stöden i framtiden?

Herr talman! Inger Schörling och jag har tydligen lyssnat på samma Eko-intervju och känt samma oro över att arbetsmarknadsministern uttalat att det kommer att bli regionalpolitiska förändringar. Än mer oroad blir'man när man får svaret att hon inte tänker tala om vilka förändringar det är fråga om. Hon tänker i stället avvakta en utredning och så småningom när man står inför fullbordat faktum, kommer man att tala om för norrlänningarna vad de har att vänta. Man får hoppas att det då fortfarande finns tåg kvar, så att norrlänningarna kan köras ner till Stockholm, där det kanske finns industrier som behöver dem i produktionen. 39 tiska satsningarna vid anpassning till EG Men det kan man inte heller vara säker på. Det är emellertid tydligt att vi har möjlighet att påverka infrastrukturen, så det kanske går att ordna den saken. Vi skulle faktiskt vilja ha svar på hur det blir med t.ex. den kommunala upphandlingen och jordbrukssatsningarna. Skall inte svenska folket, som har valt den regering och riksdag som har att besluta, kunna få svar på de här frågorna, eller skall besluten fattas över dess huvud i EG-parlamentet, när man står inför fullbordat faktum och inte har möjlighet att påverka dem vare sig genom val eller annat? Är det då som vi skall få reda på vad detta innebär?

Herr talman! Inger Schörling och Marianne Samuelsson, båda miljöpartister, framför på ett lugnt och vänligt sätt insinuationer som jag tycker är djupt fräcka och oerhörda. Båda två säger ni att jag vägrar att uttala mig därför att jag försöker smita undan och inte vill ge några besked om regionalpolitiken. Detta är, menar ni, djupt odemokratiskt — svenska folket får inte av de förtroendevalda regeringsmedlemmarna veta vad som händer. Vet Inger Schörling och Marianne Samuelsson vad som händer? Vet Inger Schörling och Marianne Samuelsson att det finns en parlamentarisk kommitté som har uppdraget att utreda denna fråga och lägga fram förslag, som sedan skall behandlas i parlamentarisk och demokratisk ordning? Förslagen skall gå ut på remiss, och när remissomgången är färdig skall det skrivas ett förslag, som riksdagen får ta ställning till. Här skall inte ske någonting över någons huvud. Så till frågan om EG:s vitbok. EG:s vitbok är ännu inte klar. Det finns ett förslag som bearbetas inom EG. Det arbetet följer vi i en arbetsgrupp inom regeringskansliet, och det följs också av den parlamentariska regionalpolitiska kommittén. När det gäller den intervju som det hänvisades till var det inte fråga om vad jag var beredd att avstå från. Jag skulle kunna vara ironisk och säga att jag inte är beredd att avstå från någonting, varken på det ena eller det andra viset, men så enkelt skall man inte göra det för sig. Jag uttalade mig i en fråga om vilka bedömningar jag gjorde beträffande de metoder som vi i dag har för uppnående av ett regionalpolitiskt mål. Då gjorde jag den bedömningen att det direkta företagsstödet och eventuellt transportstödet kunde ligga i farozonen. Det var inte fråga om att avstå något, utan om att göra bedömningar.
Herr talman! Det är naturligtvis just därför att vi inte vet vad som händer som vi ställer frågorna. Eftersom också jag tillhör de folkvalda och har ett ansvar för vad som händer i den utveckling som nu äger rum i samhället, vill jag ha information om detta. Jag tycker att det är självklart att jag skall få all denna information. Om det finns parlamentariskt tillsatta arbetsgrupper för dessa frågor. varför får vi inte information från dem och tillgång till deras arbetsmaterial, så att vi kan läsa in det och kan svara på de frågor som människor ställer till oss ute i samhället?
Prot. 1988/89:97 Herr talman! Jag beklagar om Ingela Thalén känner sig utsatt för påhopp — 14 april 1989 från miljöpartister, men det är faktiskt så att vår oro för vad EG ; å Om de regionalpoli harmoniseringen kommer att innebära för regionalpolitiken delas av fackföpå 5 s : ä a tiska satsningarna vid reningsfolk, centerpartister och många andra, bl.a. de som nu skrivit under (COM anpassning till EG uppropet mot EG. Jag känner mig alltså inte så ensam. Det är faktiskt inte främst Ingela Thalén som vi kritiserar utan regeringens politik och EG-harmoniseringen, men också att arbetsmarknadsministern i det sammanhanget har sagt att hon är beredd att avstå från regionalpolitiska medel. Den som har följt EG-politiken i fråga om enskilda länders regionala krav har ju kunnat konstatera att EG har ägnat mycket litet intresse åt nationella inomregionala obalanser. Det har varit svårt för irländska, skotska, syditalienska och andra politiker från mera perifera regioner att över huvud taget få upp denna fråga på dagordningen.
Herr talman! Jag har i riksdagen under den korta tid som jag har haft förmånen att få svara på frågor och interpellationer och haft ansvar för regionalpolitiken sagt att när den parlamentariska regionalpolitiska kommittén lägger fram sitt betänkande kommer vi att få tillfälle att ytterligare diskutera en lång rad olika frågor. Jag tror att jag har uttryckt mig så åtminstone 25 å 30 gånger. Det kan man kontrollera i de protokoll som skrivs ut från riksdagsdebatterna. Det kan alltså inte vara så att man inte har någon kunskap om vad som håller på att hända. När det gäller oron för utvecklingen vill jag säga att skälet till att regeringskansliet har tillsatt ett tjugofemtal arbetsgrupper för att följa EG-harmoniseringen är att vi känner om inte en oro så i varje fall ett stort ansvar för att vi skall kunna följa med i utvecklingen och eventuellt harmonisera Sverige med EG. Det är vidare inte sant, Inger Schörling, att EG inte skulle driva en ansvarsfull regionalpolitik.

Herr talman! Jag har fullt förtroende för den regionalpolitiska kommitté som nu arbetar, och jag ser fram emot att få ta del av dess slutgiltiga ställningstagande. Men det vore mycket märkligt om inte den regionalpolitiska kommittén skulle komma fram till samma slutsats som den som jag har dragit, nämligen att en EG-harmonisering är oförenlig med den typ av regionalpolitik som vi hittills har fört i Sverige. Det framgår klart när man läser vad EG:s regler och det som står i vitboken går ut på. Jag skulle vilja få ett exempel på de regionalpolitiska satsningar i EG-länder som Ingela Thalén hänvisar till och som där har varit så bra, satsningar som också vi skulle beröras av efter harmoniseringen.
Herr talman! Nu måste vi skilja mellan två saker. Det ena är EG:s egna strukturfonder, det andra de nationella möjligheter som vi har att bedriva en regionalpolitik. 41 Det är riktigt att Sverige med sin goda sysselsättning, höga levnadsstandard och extremt låga arbetslöshet har små möjligheter att få pengar ur EG:s strukturfonder, under förutsättning att vi går med i dem och betalar till dem. Skälet till detta är att delar av Italien, Frankrike, Västtyskland, Holland och Belgien har stora brister i sin sysselsättning och i sin industriutveckling. Däremot har vi goda möjligheter att bedriva en nationell regionalpolitik så som vi själva vill ha den. Det är det som jag vill uttala mig för. Vi kan göra detta, med undantag för de små punkter som har nämnts, nämligen transportstödet och företagsstödet, och med undantag för att företagsstödet kommer att regleras via EFTA-överenskommelser, inte via EG.

Herr talman! Carl Frick har bett mig redogöra för dels varför regeringen inte mera vårdar vårt långsiktiga behov av god och närande fisk, dels varför regeringen inte arbetar för att vi skall kunna behålla en fungerande fiskenäring på Gotland. Utgångspunkten för Carl Fricks begäran är oljeprospektering i Östersjön. Jag vill inledningsvis erinra om det interpellationssvar som industriministern lämnade den 20 mars i år avseende bl.a. prövning av tillstånd för prospektering efter och utvinning av olja och gas i Österjsön. Han redovisade där de bestämmelser som gäller och vilka villkor som ställs i samband med tillståndsgivningen till skydd för andra berörda intressen, bl.a. fiskets. När det gäller Carl Fricks första fråga om vården av fisken och fiskbestånden vill jag först peka på de viktiga förutsättningar som nu finns för Östersjöstaterna att kontrollera havsfisket i hela Östersjön och som tidigare saknades. Först sedan den s.k. vita zonen och ytterligare ett par sådana områden nu blivit uppdelade kan vi få ordentlig kontroll på havsfisket. I dessa områden var det ju tidigare fritt fram för alla nationer, även sådana som inte hör hemma i Östersjön, att fiska helt okontrollerat. Den senaste uppgörelsen, den med Polen, har nyligen överlämnats till riksdagen för godkännande. Det är alltså först i år som förutsättningarna finns för Östersjöstaterna att kontrollera havsfisket i hela Östersjön. Detta sker inom ramen för Östersjökommissionen och i form av regler om fredningstider, redskapsbegränsningar och fiskekvoter. I Sverige har vi dessutom infört omfattande begränsningar för kustoch älvfisket. Jag vill också peka på de omfattande insatser vi gör för ett renare hav. Begränsningarna av de förorenade utsläppen både från industrin och från kommunala avlopp är av stor betydelse bl.a. för fiskbeståndens utveckling och kvalitet. I det internationella samarbetet driver Sverige dessa frågor intensivt. Utöver regleringar görs också olika fiskevårdsoch forskningsinsatser för att stärka fiskbestånden. Sålunda satsas under innevarande budgetår drygt 5 milj.kr. av statliga medel till bl.a. fiskevård. För nästa budgetår har regeringen föreslagit en viss ökning av anslaget. Fiskevårdsbidraget bidrar verksamt till en ökad fiskevård och bättre möjligheter för allmänheten att bedriva fiske. Från prisregleringskassan för fisk har under flera år anvisats medel för utplantering av fisk. Under innevarande budgetår uppgår anslaget till 5,5 milj.kr. Bl.a. har lyckade försök gjorts med s.k. fördröjd utsättning av lax. Jag kan också nämna att inom ramen för det nordiska samarbetet stöds ett projekt för utplantering av torskyngel i Östersjön och Bottenhavet. För Gotlands ca 190 yrkesfiskare är torskfisket det ekonomiskt viktigaste fisket. Under förra året ökade det med 400 ton. Även fångstvärdet ökade. Laxfisket gav under förra året mindre fångster än året dessförinnan, mycket beroende på dåliga väderleksförhållanden som hindrade höstfisket efter lax. Fiskenämnden i Gotlands län har tillsammans med laxforskningsinstitutet under ett antal år deltagit i försöken med fördröjd utsättning av lax. Dessa utsätttningar har gett mycket bra återfångster. Vidare lämnade fiskenämnden under förra året sju tillstånd till kräftodling till vilka länsstyrelsen beviljade glesbygdsstöd. Dessa insatser för fiskenäringen tillsammans med de ökade möjligheterna till fiske efter uppgörelsen om den vita zonen borgar för en bibehållen fiskenäring på Gotland. Sammanfattningsvis vill jag hävda att vi för svensk del har insett fiskens betydelse som ett viktigt livsmedel och att vi satsar målmedvetet för att den skall kunna vara det också i fortsättning.

Herr talman! Jag vill tacka för det välformulerade svaret, och jag gläds åt alla de åtgärder som jordbruksministern har nämnt. Men grunden för min interpellation är det faktum att det nu har beviljats ett stort antal tillstånd för oljeprospektering i den svenska delen av Östersjön. Oljeprospekteringen syftar ju till att någon gång börja ta upp olja från Östersjöns botten och se till att oljan kommer i land. Östersjön är i dag ett döende hav trots alla de åtgärder som satts in, en hel del än så länge bara på papperet. Östersjön tål inte mer föroreningar, och det måste vara en viktig uppgift för en ansvarig regering att se till att havet inte på något sätt kommer att utsättas för mer hot än vad som sker i dag. Att producera olja innebär att det kommer ut olja i vattnet — det är oundvikligt. Det går absolut inte att garantera att olja inte kommer ut i vattnet. Vi har den senaste tiden fått veta vad som hänt i Alaska, där ett tankfartyg gick på grund. Handfallenheten när det gällde att försöka minimera de skador som uppstod var helt påtaglig. Det kanske rikaste landet i världen hade inte någon organisation för att effektivt kunna klara av det som alla insåg någon gång skulle inträffa. I förhållande till sin folkmängd är Sverige kanske det rikaste av alla länder i världen, och vi har råd att välja energikällor som inte har samma hotbild som oljan. Denna situation borde vi utnyttja i Sverige för att undvika katastrofer av det slag som nu har drabbat Alaska och se till att något sådant inte sker i Östersjön. Fisket är en viktig näring på Gotland. Det är bra, och jag hoppas att man — som jordbruksministern nämnde — kan öka fångsterna. Det är bra, om det inte är en del av en kommande utfiskning. Oljeutsläpp kommer att innebära ett ökat hot mot det redan hårt trängda fisket i Östersjön. Därmed kommer det gotländska fisket att hotas till sitt fortbestånd, om sådana här utsläpp sker. I debatten hävdas ofta att vi svenskar är så tekniskt skickliga att vi kommer att kunna behärska den aktuella tekniken. Så gick också resonemanget om svensk kärnkraft efter Tjernobylolyckan. Sverige var den gången världsbäst på kärnkraft, och sådana misstag som man gjort där borta skulle vi inte kunna göra här i Sverige. Drygt ett år senare inträffade händelser i Oskarshamn som var en kopia av det som i de inledande skedena hände i Tjernobyl. Därmed sagt att det är den mänskliga faktorn som är den springande punkten. Vi kan inte låta oss förblindas av den mest utvecklade tekniken och tro att den klarar allt. Det är inte på något sätt, vare sig i fråga om Östersjön eller i fråga om fisket, någon tröst att det nu finns tillstånd för oljeprospektering i den svenska delen av Östersjön. Sverige föregår ju här med ett dåligt exempel. Det hade med tanke på Östersjöns tillstånd varit vida bättre om vi här i Sverige hade sagt nej till den prospekteringen och arbetat för att se till att Östersjön för all framtid fredas från oljeutvinningens hot. Jag förmodar att det är att tala för döva öron att föreslå att Mats Hellström tar frågan om oljeprospektering med sig tillbaka till regeringskansliet och där arbetar för att alla oljeprospekteringstillstånden dras in med kortaste möjliga varsel och att han sedan hjälper fram en Östersjökonvention som innebär ett förbud mot varje form av oljeprospektering och oljeutvinning i Östersjön samt ett förbud mot att frakta olja med stora tankfartyg i Östersjön. Samtidigt med detta måste Sverige tillsammans med Östersjöstaterna bygga upp en effektiv och samtrimmad organisation för att kunna möta de stora oljeutsläpp som förr eller senare kommer att drabba Östersjön, om ingenting görs. Det viktiga är att förebygga katastrofer, och i detta fall kan det ske genom att se till att hotbilden förändras och elimineras. Avbryt prospekteringarna, för fiskets och Östersjöns skull! Sverige kan här spela en stor roll och gå före i arbetet att undvika hot mot Östersjön.

Herr talman! Gotland har tyvärr ingen egen representant för folkpartiet här i kammaren, så jag har ansvar att tala även för mina gotländska partikamrater och föra fram deras synpunkter. De känner en oro för utvecklingen just nu. Den syn på fisket som jordbruksministern här visar är ju mycket positiv. Vi som bor vid Östersjön vet vilken stor betydelse fisket har — det gäller både öarna och den långa kusten. På den punkten tror jag att vi kan uppvisa fullständig enighet. Men miljökonsekvenserna av en oljeprospektering och en följande provborrning kan ju bli besvärande. Folkpartiet har länge krävt att miljökonsekvensbeskrivningar skall göras före varje stort och väsentligt ingrepp i miljön. Det är då ett rimligt krav att miljökonsekvenserna utreds innan prospektering och eventuell provborrning påbörjas i ett föroreningskänsligt innanhav som Östersjön. Detta känner man naturligtvis särskilt angeläget på Gotland, eftersom de nu tillåtna prospekteringarna ligger så nära ön. Ett oljeutsläpp kan ju drastiskt ändra sammansättningen av havets småorganismer, som utgör basen i ekosystemet. Oljeföroreningar kan hindra utvecklingen av fiskägg och yngel och ge dålig smak åt fiskköttet, så att det inte går att sälja. Det är också viktigt att inte någon olja drabbar stränderna på Gotland. Dessa synpunkter delas helt också av mitt eget hemlän, Kalmar län, där fiske och turism är viktiga inslag i näringslivet. Vore det då inte ett mycket välkommet tillskott till den svenska energiförsörjningen, om vi kunde utvinna olja och gas inom våra egna gränser? Jo, förvisso, men inte till vilket pris som helst. Därför anser vi att miljökonsekvenserna av provborrning och utvinning av olja och gas i Östersjön snarast måste bli grundligt utredda. Vi anser också att säkerhetskraven måste höjas när det gäller oljehantering. Den genombearbetning av säkerheten som naturligtvis aldrig är en garanti för den s.k. mänskliga faktorn men som görs i samband med hanteringen av kärnkraften borde vara en förebild även för oljehanteringen. Förra veckan föreslog jag statsrådet Hellström att det skulle tillsättas en tvärdepartemental grupp när det gäller Alzheimers sjukdom, eftersom det problemet berör så många departement. Det som vi diskuterar i dag berör minst två departement, men statsrådet försäkrade mig att ni hade så gott samarbete inom departementen att jag inte skall upprepa min fråga i dag på den punkten. Däremot vill jag att man beaktar detta med en miljökonsekvensutredning. Då förbättrar vi också möjligheterna för en mycket viktig fortsatt fiskerinäring i Östersjön.
Herr talman! Jag vill först säga till Ingrid Hasselström Nyvall att samarbetet mellan departementen till och med är så gott att de frågor som riktats här faktiskt är besvarade av industriministern i en tidigare interpellationsdebatt. Detta är nämligen en interpellation som delats upp och där frågor som berör just bedömningen kring oljeprospekteringen och dess villkor redan har diskuterats. Dagens debatt rör specifikt konsekvenserna när det gäller fiskerinäringen på Gotland. Låt mig först konstatera att såvitt jag förstår tycks alla som deltar i den här debatten hittills vara ganska överens om att de fiskevårdsinsatser som görs i Östersjön och vid Gotland är positiva. Det tycker jag är bra. Jag noterar vad Carl Frick uttryckte här. Med den uppgörelse vi har fått om vita zonen är det självklart att Sverige nu har fått helt andra möjligheter att bedriva fiskevård och att också se till att rovfisket upphör. Vi talar om ett område där torsken föds och laxen växer upp. Det är således mycket betydelsefulla områden för oss. Detta har diskuterats tidigare i riksdagen i en interpellationsdebatt. Låt mig då peka på vad industriministern svarade i den debatten på de frågor som Carl Frick nu upprepar. Industriministern konstaterade till en början — och det tror jag är ganska viktigt i den här diskussionen — att det är väsentligt för en nation som Sverige att kunna klara ut vilka naturresurser som finns inom landet. Det är faktiskt av ett nationellt intresse för oss att ha ett sådant kunskapsunderlag så att vi själva vet vilka naturresurser som finns i vårt land. Det underströk industriminister Nordberg. Det har begärts tillstånd för att man skall få kunskap om oljeoch gasförekomster utanför Gotland. Naturvårdsverket, som är ansvarigt för dessa frågor, har vid en sammanvägning kommit fram till att dessa tillstånd skall ges. Samtidigt har man föreskrifter om att man skall ta hänsyn till den marina havsmiljön när det gäller de specifika borrningar som görs. Jag vill återigen understryka det som sades i den förra interpellationsdebatten, nämligen att det krävs särskilt medgivande av regeringen innan provborrningar kan påbörjas. Den slutliga avvägningen av vad som är viktigast för samhället kan man inte göra förrän man vet vilka förekomster som finns. Om det vid prospekteringen påvisas en eller fler fyndigheter som någon vill utvinna, kommer det alltså att krävas ytterligare tillstånd av regeringen. Den aktivitet som man nu har begärt tillstånd för är inte på något sätt okontrollerad. Det är därmed inte fritt fram för borrningar. Tillstånden prövas i varje enskilt fall, just med hänsyn till effekten på den marina havsmiljön och därmed också på fisket.
Herr talman! Att prospektera innebär att man på något sätt har sagt att om man hittar någonting så kommer man säkert att borra. Dessa företag skulle annars inte lägga ned stor möda och mycket pengar på att prospektera. Det ligger i sakens natur att man någon gång kommer att vilja utvinna det som en gång har funnit på havsbotten. Man prospekterar inte heller inte om man tror att det finns goda chanser att finna utvinningsbara mängder. Det är det här som är det stora problemet. Både Mats Hellström och Ivar Nordberg säger att det är viktigt att vi skall kunna ta reda på vad som finns. Det låter mycket bra. Om vi genom enkla analogier från vad vi vet från andra hålli världen kan säga att en oljeutvinning i Östersjön i framtiden kommer att ställa till fruktansvärda problem i detta innanhav, finns det ju i grunden ingen anledning att stilla vår nyfikenhet. Vi bör inte undersöka någonting som man i praktiken borde avstå från, eftersom vi vet att miljökonsekvenserna kommer att bli orimliga om någonting händer. Jag tror inte att man behöver göra några djupa och stora beskrivningar av miljökonsekvenser, utan att det här finns goda analogier från andra håll i världen. Vi har sett i Alaska, utanför Bretagne och på många andra håll i världen vad som händer i samband med oljeutvinning. Det händer alltid någonting. Det blir förr eller senare stora utsläpp. Den mänskliga faktorn kommer att spela oss spratt. Vi kommer inte undan detta. Om man sätter i gång en utvinning kommer det förr eller senare att medföra katastrof. Det är helt onödigt att vi skall ta den risken i Östersjön. Som jag sade tidigare tycker jag dessutom att det skulle ha varit ett dåligt exempel från en miljömedveten nation som Sverige att sätta i gång detta. Det skulle nämligen med all säkerhet även bli inledningen för de andra kuststaterna att se om sitt hus. De kanske också vill prospektera och utvinna. Jag tycker att vi faktiskt har ett grundläggande ansvar ifrån Sveriges sida att säga nej till någonting som är så potentiellt farligt som en oljeutvinning i Östersjön. Anser man att det är potentiellt farligt skall man inte ens undersöka om det finns förutsättningar. Jag vill än en gång vädja till Mats Hellström och Ivar Nordberg att se till att prospekteringarna upphör. Det är det bästa och säkraste sättet att se till att fisket inte hotas i det här området. Vad hjälper det att torsken föds och laxen växer upp när det blir förstört? Det finns här enorma förnybara resurser som skulle kunna vara till stor glädje för oss alla och för dem som arbetar med det. Vi behöver fisken som en nyttig föda. Det gäller att långsiktigt se till att det här inte förstörs. Man skall därför inte prospektera i det här området. Det är djupt olyckligt och kommer att leda till svåra konsekvenser i framtiden.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att Carl Frick och jag har olika syn på hur man bör fatta beslut i samhället. Carl Frick menar att det inte finns skäl att ta fram allt beslutsunderlag som är möjligt inför t.ex. energipolitiska beslut i framtiden. Jag menar nog att det i en vital demokrati är viktigt att beslutsunderlaget är så fullständigt som möjligt inför viktiga beslut, som t.ex. de energipolitiska beslut som skall fattas under 1990-talet. Jag undrar hur allmänheten skulle reagera om vi skulle följa Carl Fricks linje och säga att det här är ett område där vi medvetet inte vill skaffa oss ett så fylligt beslutsunderlag som möjligt? Skulle en vital demokrati kunna fungera på det sättet? Jag tror inte det. Vi har olika syn på den frågan. Däremot är vi överens om att de tillstånd som ges skall prövas mycket noga med hänsyn till effekterna på den marina miljön. De skall inte heller prejudicera någonting för framtiden. Den debatten får vi ta när vi vet vilka naturresurser som finns på havsbotten.
Herr talman! Jag håller med om att demokratiska beslut skall fattas på goda grunder och kunskap. När det gäller olja vet vi emellertid vad som har hänt i andra länder. Vi vet vilka faror som det här innebär, och vi vet vilka katastrofer som kan inträffa. Det är också ett beslutsunderlag, och det är någonting som vi känner till. Vi vet vilka hot vi ställs inför. Vi vet också att med all världens bästa teknik så klarar vi inte den mänskliga faktorn. Det kommer att hända någonting. Det borde kunna räcka som ett underlag för demokratiska beslut att man har den internationella kunskapen om oljeutvinningens faror. Därför behöver man faktiskt inte skaffa sig ytterligare kunskaper om att man har ett potentiellt hot under vattenytan. Det behöver man inte veta om, även om det råkar finnas. Låt det vila i frid.

Herr talman! Carl Frick har frågat efter justitieministerns syn på vad som är rimliga proportioner mellan brott och polisinsatser i samband med att polisen söker ingripa mot biltjuvar. I interpellationen pekar Carl Frick på de risker en biljakt medför för dels de inblandade, dels för tredje man. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på interpellationen. De allmänna principerna för alla slag av polisingripanden har lagts fast i polislagens 8 §. Det som sägs där innefattar ett allmänt bemyndigande för polisen att vidta de åtgärder som är försvarliga för att fullgöra polisens uppgifter att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Man brukar här tala om två grundläggande principer för polisens ingripanden — behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att polisingripande får ske bara då det är nödvändigt för att avvärja eller undanröja den fara eller störning som föreligger. Proportionalitetsprincipen tar sikte på det intrång som ett polisingripande kan medföra på ett motstående intresse. Principen innebär att den skada och de olägenheter i övrigt som följer av ingreppet inte får stå i missförhållande till syftet med ingreppet. När det gäller de situationer som Carl Frick tar upp i sin interpellation — proportionerna mellan polisinsats och misstänkt brottslighet i samband med att polisen söker ingripa mot en bilburen brottsling — är naturligtvis även här behovsoch proportionalitetsprinciperna tillämpliga fullt ut. Rikspolisstyrelsen har i föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet gett regler för hur just denna verksamhet bör bedrivas. Man skiljer mellan förföljande och efterföljande. Med förföljande menas att polisen jagar en flyende i syfte att få fast eller stoppa honom. Detta får ske bara i undantagsfall då andra, mindre riskfyllda åtgärder bedöms otillräckliga. Vidare måste de intressen som skall skyddas ha sådan styrka att det framstår som fullt försvarligt att förföljandet fortsätter till dess föraren kan gripas eller omhändertas. En sådan situation kan exempelvis uppkomma då den flyende genom brott som han begått eller av annan anledning är att betrakta som så farlig för andra människors liv eller hälsa att de risker som är förenade med förföljandet uppvägs av intresset av att han grips. Särskild återhållsamhet är naturligtvis påkallad när det gäller förföljande i tätorter. Ett efterföljande däremot innebär att en polisman i ett fordon följer efter en flyende för att utröna vart han tar vägen. Polisfordonet befinner sig här på ett större avstånd från den flyende och syftet är närmast av spaningskaraktär. Av rikspolisstyrelsens regler framgår också att förföljande och efterföljande med polisfordon skall ledas och beslutas av den som är vakthavande befäl i sambandsoch förbindelsecentralen. Jag kan här tillägga att bl.a. polismyndigheten i Stockholm i sina lokala tjänsteföreskrifter noggrant har reglerat hur efterföljande och förföljande skall användas som arbetsmetod. Inriktningen är att förföljande skall användas mycket restriktivt i polisverksamheten. Efter det jag nu har sagt vill jag gärna tillfoga följande. Om man regelmässigt skulle avbryta ett polisingripande så snart en förare genom att påtagligt öka hastigheten visar att han vill undkomma, skulle få eller inga av dessa förare kunna stoppas. Ett sådant handlingsmönster från polisens sida skulle bara gagna brottslingarna och minska laglydnaden i trafiken. Men ett ingripande får inte heller utföras så att oskyldiga trafikanter, polispersonalen eller den flyende onödigtvis utsätts för risk att skadas. Jag anser att den rättsliga regleringen på detta område på ett välavvägt sätt har avgränsat hur ett efterföljande eller förföljande av ett fordon får ske. Innebörden av dessa regler och tillämpningen av dem ingår som viktiga delar i polisutbildningen vid polishögskolan. Detta är betydelsefullt, eftersom det är polispersonalen på platsen, i dessa många gånger dramatiska situationer, som mycket snabbt måste göra dessa avvägningar och fatta beslut i inledningsskedet. Enligt min uppfattning har polisen i de allra flesta förföljandeoch efterföljandesituationer handhaft saken på ett riktigt sätt. Det finns därför, som jag ser saken, för närvarande inte skäl till några åtgärder från regeringens sida i den fråga som tas upp i interpellationen. I sammanhanget kan jag tillägga att JO för närvarande har att bedöma ett antal ärenden som gäller efterföljande eller förföljande med polisfordon.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Polisjakt med bil, det som enligt reglerna måste betecknas som förföljande, innebär uppenbarligen att människoliv kan gå till spillo. Bilar som framförs i höga farter av stressade människor utgör stora faror för liv och lem. Det fall som jag har refererat till var en jakt på biltjuvar på Södermalm. Det är inte ofta som en stöld leder till användandet av våldsmetoder av detta slag. Jag har svårt att förstå varför en bilstöld skall bedömas vara allvarligare än stöld av annan lös egendom. Grundprincipen måste ju vara att inte använda mer våld än nöden kräver. Att utöva jakt med bil tycker jag är en våldsam metod. Efterföljande är en helt annan sak. Det är den metod som oftast borde användas. Det är min uppfattning att reglerna för förföljande måste ses över för att skydda medborgarna. Jakt och förföljande måste vara rena undantag, och då måste allmänheten på något sätt kunna varnas för det som är på gång. Jakt i tätorter borde absolut inte få förekomma. Vi vet ju hur det ser ut i Stockholm. Jag är fullt medveten om att ordningsmakten här ställs inför svåra avgöranden, men med hänsyn till farligheten måste dessa metoder användas med yttersta återhållsamhet. Tyvärr utsätts vi alla i vårt bilmassmediala samhälle för påtryckningar i tuffhetsutvecklande riktning. Otaliga är de tuffa polisfilmer som vi kan se på TV. Jag misstänker att det kan bidra till en allmänt tuff inställning i arbetet. Jag tycker att vi måste se till att försöka bromsa denna utveckling. Proportionalitetsprincipen är ett fantastiskt ord! Men på något sätt måste denna princip ses över. Det är egentligen ett ganska hemskt ord för att skildra avgörandet mellan liv och död för medborgarna. Det vore bra om civilministern tog initiativet till nya regler. Jag är inte nöjd med situationen, även om civilministern är det. En farlighet får inte rättfärdiga en annan farlighet. Det är viktigt även för polisens arbete i framtiden att människor kan känna trygghet i förvissning om att det inte förekommer denna typ av jakter på gator och vägar. Jag kan tänka mig den fruktansvärda sorg som jag skulle uppleva om någon nära anhörig till mig skulle drabbas av ett sådant förföljande — som rättsligt är korrekt. Någonstans finns det en mänsklig aspekt i det hela. Det känns inte rimligt att medborgarna skall utsättas för dessa farligheter när någon har stulit en bil. Proportionalitetsavvägningen måste ses över så att inte människor utsätts för dessa svåra situationer. Självfallet är jag inte emot att man sätter fast tjuvar och banditer. Det skall man absolut göra i samhället. Det är en svår avvägning, och det här är ett område som uppenbarligen är mycket komplicerat och oroande. Det är hemskt om någon människa skulle komma till svår skada. Kvinnan i det fall som jag har refererat till klarade sig ganska lindrigt undan. Det var uppenbarligen mer tur än skicklighet. Hade en passagerare suttit bredvid föraren, hade denne troligen inte överlevt.